Fru talman! Jag vill rikta min fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén som besvarar allmänpolitiska frågor i dag. Det finns två flyktinggrupper som är oroliga för sin situation. Den ena flyktinggruppen består av människor från Kosovo som kom till Sverige före kriget. De har redan bott här i tre fyra år. Deras uppehållstillstånd går ut den 15 mars. Den andra gruppen består av bosnier, och de har redan varit här, återvänt och kommit tillbaka. De söker nu asyl. Båda grupperna är väldigt oroliga för sin framtid. Dagens situation är inte lik den som man hade tänkt sig. Finns det några funderingar om att låta dessa personer som har bott här i tre fyra år stanna på grund av humanitära skäl?
Fru talman! Utan att gå in i detalj i flyktingpolitiken - jag behärskar inte alla dess detaljer - vill jag allmänt säga att familjer med barn har alltid en särställning. Man tar särskild hänsyn till barnen och ska så göra. De grupper som nämns här har vi försökt hjälpa med återvändandet, samtidigt som vi vet att det inte är särskilt lätt. Förmodligen är de själva klara över att de inte behöver vistas i Sverige av normala asylskäl, alltså inte på grund av förföljelse, utan det är deras ekonomiska och sociala situation som är svår och som de måste ta sig ur. Det är då den som man måste försöka att göra någonting åt på ort och ställe. Det är i huvudsak så som den här frågan ska hanteras.
Fru talman! Man hävdar att det pågår en normaliseringsprocess i Bosnien och Hercegovina. Men denna process har inte varit framgångsrik. Många har redan varit där och återvänt. Det är över 200 000 personer som har lämnat Bosnien sedan det blev fritt i november 1995. Jag undrar om inte regeringen kan se till den situationen och låta personer som redan har bott här en lång tid och har barn får stanna. Båda grupperna behöver få stanna här i Sverige av humanitära skäl.
Fru talman! Jag inser att vi är överens om att det bästa vore om situationen normaliserades så att de personer som har kommit till Sverige - egentligen inte som politiska flyktingar utan till följd av en ekonomisk och social mycket besvärlig situation - kan återvända. Sedan vet vi också att normaliseringen har gått långsammare än vi tänkte oss. Vi försöker att hantera det. Vi fattade ett beslut i höstas för att möjliggöra att vintern skulle bli mindre besvärlig för dessa människor. Men man ska samtidigt inte hantera det så att vi plötsligt gör människor till flyktingar, ständigt bortavarande från sitt land därför att situationen just nu är så besvärlig. Vi får alltså arbeta med problemen där nere.
Fru talman! Vi har tidigare här i kammaren i dag debatterat trafiksäkerheten. Från många håll framhölls det att av betydelse för trafiksäkerheten är också vår vägstandard. En stark opinion, inte minst Centerpartiet och många andra inom oppositionen, har ju krävt mer pengar till det regionala vägnätet, som har varit eftersatt i många år. Där gick regeringen oss till mötes till en del i höstas, då man avsatte några hundra miljoner extra till detta. I riksdagsbehandlingen sade vi från trafikutskottet och riksdagens majoritet väldigt tydligt att de här pengarna skulle styras till de områden som bäst behövde dem för kärlsäkring och bärighet, nämligen När vi nu ser regleringsbrevet från näringsministern kan vi konstatera att det inte finns någon prioritering alls, utan man smetar ut extrapengarna jämnt över helt landet. Vad säger näringsministern till alla dem - han bor ju själv i Norrbotten - som är besvikna och förtvivlade över att man inte gör denna tydliga prioritering som riksdagen har beställt?
Fru talman! Jag vill börja med att säga att alla i trafikutskottet tycker inte som Sven Bergström. 2000 till 2 400 miljoner kronor år 2001. Det är en ökning med drygt 50 %. Det handlar om bärighet och om tjälsäkring. Det innebär att dessa pengar tillfaller just de områden som har den typen av skador, dvs. Norrbotten, Västerbotten, Jämtland etc. Det är alltså en dubbel satsning vi gör, och det är inte dåligt.
Fru talman! Jag sade ju i min inledning att regeringen har gått oppositionen till mötes här och plussat på pengar. Men bekymret är att näringsministern sviker vår beställning om att styra de här pengarna extra noga till skogslänen, där de här bekymren är allra störst. Hans Stenberg att han förutsätter att regeringen följer riksdagens beslut. Och nu skriver de förtvivlade brev från Länsstyrelsen i Jämtland - Margareta Winbergs hemlän - och från Länsstyrelsen i Västerbotten och talar om att den här möjligheten går till spillo. Jag vill återge vad Vägverkets chef i norr har sagt: I stället för att prioritera bärighetshöjande arbete har pengarna fördelats lika över hela Sverige. Detta är ju precis tvärtemot den beställning som riksdagen och trafikutskottet så tydligt gjorde. Nu vill jag ha ett besked av näringsministern. Avser han att göra om det här och tydligt styra pengarna till de områden som faktiskt måste ha pengarna för att se till att vi har farbara vägar i hela landet?
Fru talman! Som jag sade fördelas de här pengarna i första hand till skogslänen. Det är de län som har tjälskadorna och de stora skadorna. Det innebär alltså att det handlar om Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län. Det handlar också om de norra länen, som jag nämnde. Därför tycker jag att den här diskussionen och det här ifrågasättandet är lite besynnerligt. Detta framgår faktiskt väldigt klart i regleringsbrevet.
Fru talman! Jag har en fråga till vice statsminister I december månad ajournerades rättegången mot den assyrisk ortodoxa prästen Yosuf Akbulut i Turkiet. Han anklagas för att han har sagt att det är bra att folkmordet på armenierna i Turkiet 1915 har erkänts av den amerikanska kongressen och att detta erkännande också borde omfatta assyrier, syrianer och kaldéer. I dag fick vi information om att den rättegång som skulle hållas i dag också är inställd. Den skulle ha bevakats av tre riksdagsledamöter från Sverige. Vi har också fått information om att barn mellan 9 och 17 år i dagarna har blivit fängslade under vidriga omständigheter. De kommer också att hotas av långa fängelsestraff. Vad avser då den svenska regeringen som EU ordförande att göra när det gäller dessa tydliga brott mot mänskliga och demokratiska rättigheter?
Fru talman! Som bekant är varken Sverige eller EU tillfreds med situationen vad gäller mänskliga rättigheter och rättsstatens situation i Turkiet. Det är klart att vi därför följer olika typer av rättegångar och anklagelser. Exempelvis är det för mig totalt obegripligt hur det som den här prästen har uttalat kan anses vara ett brott och hur man kan starta en process på grund av den typen av uttalande. Det här måste man förstå i Turkiet. Man måste ändra sig och leva upp till europeiska värden om man ska kunna bli medlem i EU så småningom.
Fru talman! Det pågår flera rättegångar. Det är tydligen också en kurd-svensk författare, Mehmed Uzun, som åtalats för uppvigling och som nu är i Turkiet. Det kommer flera sådana rapporter om just brott mot mänskliga och demokratiska rättigheter i Min följdfråga: Är regeringen beredd att kalla på den turkiska ambassadören för att protestera mot dessa brott?
Fru talman! Jag vill inte uttala mig å utrikesministerns vägnar i de konkreta fallen. Man får bestämma sig för vilka processer och fall som är de allra viktigaste, och man ska inte överutnyttja ett instrument som diplomatiska protester. Jag tror att det viktigaste för oss är att vi har en dialog med Turkiet om mänskliga rättigheter och att den demokratiska oppositionen i Turkiet som arbetar med de här frågorna ska känna att de har vårt stöd, så att vi på det viset positivt kan påverka utvecklingen. Regeringen i Turkiet ska vara på det klara med att vi följer detta väldigt noga och att det är ett mycket starkt hinder för Turkiet att bli en av medlemmarna i unionen, som man ju faktiskt så gärna vill bli.
Fru talman! Jag har en fråga främst till näringsministern. Rättssäkerheten på mindre och medelstora företag har ju blivit alltmer uppmärksammad den senaste tiden, då kanske inte framför allt kriminaliteten utan rättssäkerheten gentemot statsmakten. Det har rört sig om miljöbalk, skattelagstiftning och konkurrenslagar. Nu senast är det ju det helstatliga apoteksmonopolet som ger sig in på att med monopolets makt ta upp konkurrensen i den konkurrensutsatta partihandeln med läkemedel.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att det kanske inte vore rimligt om jag uttalade mig i detta enskilda fall eftersom det nu prövas av Konkurrensverket. Men jag kan ändå göra det konstaterandet att någon enskild minister inte har deltagit i denna process, utan företaget självt, dvs. Apoteksbolaget, har gjort sina egna bedömningar och sagt: Det här vore rationellt. Det här är bra för våra kunder. Det här är bra för bolaget. Och sedan har man gjort sitt ställningstagande. Det skulle ha sett väldigt illa ut om jag eller någon annan minister hade lagt oss i ett aktiebolags bedömning som har gjorts på affärsmässig grund.
Fru talman! Om ett helstatligt monopol ger sig in på en konkurrensmarknad och konkurrerar med mindre och medelstora privata företag, då tycker jag nog att det är en ägarfråga, en policyfråga. Jag vill faktiskt ställa frågan till näringsministern, som har talat mycket om statlig ägarpolicy: Finns det ingen sådan när det gäller statliga monopol som ger sig in på att konkurrera på ett, som jag tycker, minst sagt tveksamt sätt med privata mindre och medelstora företag? Den andra frågan: Är det en tillfällighet att de etableringar som Apoteksbolaget ska göra är på orter som Boden, Hässleholm, Falun och Sollefteå, dvs. där det pågår regementsnedläggningar?
Fru talman! Ägarfrågorna är vi från den statliga ägarens sida tydliga med i den meningen att vi självklart vet vad vi vill med våra företag - vad det ska vara för avkastning, vad det ska vara för resultat osv. Men det är ändock så att många av våra bolag arbetar på en öppen marknad, och de måste göra sina bedömningar med utgångspunkt från denna marknad som alla andra företag gör. Sedan har vi konkurrensmyndigheter och andra som gör prövningar och bedömningar, och så kommer man att göra också i detta fall. När det sedan gäller frågan om den strukturella förändringen av försvaret är det självklart att vi med glädje ser att man med utgångspunkt i företagsekonomiska bedömningar anser att det är lämpligt att lägga det här i Boden, Hässleholm, Sollefteå och på andra orter.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till jordbruksminister Margareta Winberg. Den handlar om maten, våra måltider och vad vi äter. Debatten i dag handlar ju mycket om vad vi äter, men då handlar det främst om galna ko-sjukan. Det är väl en viktig debatt i sig, eftersom den handlar om våra livsmedel. Men jag tycker också att det är viktigt vad vi stoppar i oss utifrån kostcirkeln, alltså hur helheten ser ut under hela dagen. Jag kan känna en viss oro när jag möter ungdomar, och även läser i tidningen när ungdomar svarar på frågan om vad de äter, över att de hoppar över lunchen och i stället tar en gräddbulle. Det kan också vara så att de inte äter något alls eller, som många flickor gör, bara äter en sallad och sedan ingenting mer under dagen. Vi vuxna äter kanske också alltmer halvfabrikat och glömmer bort kokkonsten, våra gamla traditioner. Det här känner jag stor oro för, och jag undrar vad jordbruksministern kan göra för att påverka detta.
Fru talman! Jag delar helt Carinas uppfattning om att det är viktigt att vi också politiskt fokuserar på mat. Det gäller inte bara att maten ska vara säker utan också att den ska vara god, en njutning både för öga och mun. Jag kan säga att i den politiska prioritering som jag och vi på Jordbruksdepartementet har gjort, har vi satt upp de unga konsumenterna som en viktig målgrupp. Framför allt gäller det barn och ungdom. Man får fundera på hur man kan nå dem. Det gör man genom förskolan, genom skolan och den mat som man får där, men också naturligtvis genom föräldrarna. Föräldrarna har trots allt huvudansvaret, men skolan och förskolan är ett komplement när det gäller föräldrarnas ansvar. Vi försöker på olika vis lyfta fram skolmåltiden. Vi försöker lyfta fram personalen och få dem att känna att de faktiskt är väldigt viktiga i skolan. Vi gör det på olika vis, t.ex. med olika typer av anslag.
Fru talman! Jag tackar för det. Det låter positivt, tycker jag. Just nu är det också ett gyllene tillfälle med tanke på den debatt som finns i alla generationer angående våra livsmedel. En annan sak handlar ju om den kunskap som man bär med sig genom livet. När man möter alltfler unga människor som hoppar över lunch osv. känner man också en viss oro över att de här ungdomarna om några år kommer att vara föräldrar och över vad de i så fall förmedlar vidare till sina barn. Jag var ute på ett politiskt möte för några veckor sedan och träffade då en 40-talist och en 50-talist. De tog upp frågan utifrån att de kände stor oro för hur det blir när de själva ska bo på servicehem. Vad kommer man att servera för mat då? Har vi glömt bort den gamla husmanskosten så att vi bara får ny, modern mat?
Fru talman! Det kan vi nog vara många som funderar på bland oss som är födda på 40-talet och är väldigt bortskämda, alltså hur det ska gå när vi blir gamla. Men skämt åsido kan jag också berätta att Livsmedelsverket delvis fokuserar om sig. De fokuserar mycket på maten, mycket på unga konsumenter och mycket på barn. Men de fokuserar också mycket på blivande föräldrar. När de går in och tittar på vilken sida på deras webbplats som är mest läst är det den sida som heter Graviditet. Där handlar det väldigt mycket om vad man bör äta och hur man bör bete sig under graviditeten. Det gäller förstås framför allt kvinnor. Det är lite intressant att det är en period i livet då kvinnor och män är mycket påverkbara och tar till sig kunskap och synpunkter. Denna omfokusering mot måltiderna och konsumenterna kommer så småningom också att avspegla sig i Livsmedelsverkets styrelse.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsminister Björn Rosengren. Hässleholm i min valkrets i Skåne fick i en skrivelse från regeringen den 29 november 1999 löfte om 215 statliga ersättningsjobb med anledningen av strukturomvandlingen inom Försvarsmakten. Kommunen trodde sig då ha fått ett löfte om att jobben skulle komma i form av en polishögskola, men det blev inget av det. Sedan talades det om ett nytt sydsvenskt fängelse till Hässleholm, men det blev inget av det heller. Sedan, sent i höstas, aviserades det att det statliga Apoteksbolaget skulle förlägga en distributionscentral till Hässleholm, men också i det fallet har det gått grus i maskineriet. Det senaste budet är att en myndighet för den s.k. kvalificerade yrkesutbildningen ska förläggas till Hässleholm. Det beräknas ge mellan 15 och 20 nya arbetstillfällen.

Fru talman! I fängelsefrågan är den information jag har fått att Hässleholm inte ville ha detta. Därav föll frågan. När det gäller detta med apoteksaktiebolag är det ändå ett beslut från bolaget självt att man ska lägga sig där, och jag förutsätter att så kommer att ske. Sedan har man också fått det här med den nya kvalificerade yrkesutbildningen. Den nya myndigheten kommer att läggas där. Är det så att det sedan visar sig att vi inte har stått för löftet att tillsätta så många arbeten som vi har sagt kommer vi att se till att det blir så - även i Hässleholm.
Fru talman! Jag får tacka för det svaret. Samtidigt skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga som hör ihop med det här. Den frågan lyder: När ska det andra löftet till Hässleholm infrias, nämligen det generösa löftet om att kommunen ska få överta garnisonsområdets byggnader och mark till ett just och hyfsat pris?
Fru talman! Har vi givit det löftet ska vi självklart stå för det. Jag kan inte exakt svara på vad som har hänt i den processen. Men har vi lovat det här så ska vi göra det. Jag vill också tillägga något om den förändring som nu sker med anledning av att vi har skurit ned och i vissa fall lagt ned försvaret i olika kommuner. Det innebär inte att vi ska skapa jobb på det viset att en arbetsplats ska ersättas av en annan. Det handlar om att tillse att vi får en ny struktur på näringen, en sådan struktur som innebär att det nya näringslivet i Hässleholm, eller vad det gäller för någon kommun som har drabbats av försvarets omstrukturering, kan växa självt. Det gäller att finna sig till rätta med utgångspunkt från den historia som finns i respektive kommun. Det är alltså inte bara ett jobb mot ett annat jobb, utan det ska helst vara ett jobb mot flera jobb.
Fru talman! Min fråga riktar sig till finansministern. Den handlar om fastighetsskatten. Finansministern har sagt beträffande procentsatserna att det ska vara en inkomstrelaterad begränsning när det gäller fastighetsskatten. Det kan man i och för sig ha många funderingar omkring eftersom det blir en ny form av marginalskatt. Men det finns ytterligare funderingar man kan ha. Hur kommer förmögenheterna att räknas in vid fastställande av fastighetsskatten?
Fru talman! Svaret på frågan är att det sker på samma sätt som i dag. Jag nämnde tidigare i ett frågesvar att den ändring som sker av fastighetsskatten från årsskiftet inte innebär att staten får in några nya skatteinkomster. Det är lika mycket skatteinkomster från fastighetsskatten i år som förra året. Däremot sker det en viss omfördelning så att stora grupper på olika håll i Sverige får sänkt fastighetsskatt medan många i storstadsområdena får höjd fastighetsskatt. För att framför allt skydda låginkomsttagare och pensionärer inför vi en begränsningsregel från den 1 januari i år som gör att dessa grupper får en väsentligt lägre skatt än de i annat fall skulle ha haft. Men förmögenhetsskatten hanteras alltså på samma sätt som tidigare när det gäller basen för beskattningen. Däremot har vi ändrat reglerna för förmögenhetsskatten på ett sådant sätt att det är 200 000 personer mindre som kommer att betala förmögenhetsskatt i år jämför med förra året.
Fru talman! Med andra ord tolkar jag finansministerns svar så att de personer som råkar bo i attraktiva områden också kommer att drabbas av en extra höjning av fastighetsskatten och skatteuttaget, eftersom det totala skatteuttaget är oförändrat och en stor grupp också har fått sänkta skatter. Det innebär att personer som råkar bo i attraktiva områden kommer att straffbeskattas av regeringen.
Fru talman! Det är nog snarast tvärtom. Jag tror att en väldigt stor del av de 200 000 personer som inte betalar förmögenhetsskatt i år jämfört med förra året är sådana som bor i just storstadsområdena. Den ändringen gjordes för att lindra effekterna av de höjda taxeringsvärdena. Vi försökte åstadkomma detta genom att dels minska nivåerna på fastighetskatten från 1,5 till 1,2 %, dels höja det s.k. fribeloppet i förmögenhetsskatten. Jag tror att en väldigt stor del av dem som nu har befriats från förmögenhetsskatt bor just i storstadsområdena.
Fru talman! Vid en tidigare frågestund ställde jag en fråga om olika hinder för kontakterna över Öresund. Då hänvisade statsrådet Lövdén mig till ministern för nordiska frågor Leif Pagrotsky. Därför vill jag passa på att fråga statsrådet om vilka initiativ som regeringen planerar för att förenkla de vardagliga kontakterna över Öresund. Några exempel på problem är t.ex. kostnader för resor. Många människor tycker att det är konstigt att man har avdragsrätt för arbetsresor över bron. Ett annat problem är att man betalar skatt där man jobbar, dvs. att Malmö kommun har höga utgifter för barnomsorg samtidigt som man betalar skatt i Köpenhamn. Sedan har vi socialförsäkringarna. Man kan arbeta i Köpenhamn, flytta hem till Malmö och inte ha rätt till någon ersättning för föräldraledighet. Det är ett helt komplex av frågor som berör flera departement. Jag har förstått att statsrådet Pagrotsky samordnar detta, men det berör ju flera departement. Vi som bor nere i Skåne väntar med spänning på vilka initiativ som kommer från regeringen i de här frågorna.
Fru talman! Det är sant att jag samordnar de här frågorna. Det var rätt av Lars-Erik Lövdén att hänvisa frågorna till mig. Faktum är att vi jobbar på ett mycket brett område inom hela regeringen med många av de här frågorna, inte minst skattefrågorna som ju står i centrum för detta. Problemet är att vi är två länder som har att samarbeta och bli överens om efter vilka principer vi ska dela på skatteinkomsterna. Vi har ett avtal med Danmark som inte är det allra bästa ur svensk synpunkt. Vi har kommit överens med danskar om att vi kontinuerligt ska följa hur integrationen i Öresundsområdet påverkar utfallet av det här avtalet. Vi kommer kanske att kunna omförhandla det så småningom, men vi är inte där ännu. Vi jobbar med konkreta frågor när det gäller arbetsmarknaden, t.ex. områden som taxiresor, hur busschaufförer ska kunna arbeta på båda sidor, hur arbetslösa ska kunna delta i arbetsmarknadsutbildning på båda sidor osv. Det är en stor mängd frågor. Men det viktigaste arbetet är ändå det som bedrivs av näringslivet och av regionen, kommuner och landsting. Där skulle jag önska att arbetet var lika aktivt som det är på den statliga sidan.
Fru talman! Vi uppskattar naturligtvis det arbete som görs. Men ibland undrar man ändå om många politiker i övriga Sverige riktigt har förstått hur nära Köpenhamn och Själland känns nuförtiden. Det tar längre tid att åka till arbetet för en människa som arbetar i Helsingborg än för en som arbetar i Köpenhamn. Då känns det väldigt märkligt att det ska vara sådana skattemässiga barriärer. Man har inte möjlighet att göra avdrag osv. På samma sätt är det för den som arbetar och sedan kommer hem och tar föräldraledigheten hemma i Malmö. Det känns också märkligt. Vi tycker egentligen att många av de här frågorna borde ha varit lösta innan bron byggdes. Jag vill fråga en gång till: Kan vi förvänta oss några konkreta initiativ från svensk sida för att lösa problemet med det konstiga nordiska skatteavtalet? Det gäller även avdragsrätt och andra frågor.
Fru talman! Jag beklagar den nuvarande ordningen som innebär att det är dansk skattelag som avgör om den som bor i Helsingborg och behöver åka över till sitt arbete i Danmark har reseavdrag eller inte. Jag skulle gärna se att det var svensk lag som gällde och att vi kunde stå här i Sveriges riksdag och bestämma vad som var en bra eller en dålig ordning. Men nu råkar det vara dansk lag som gäller. Det är kanske föga meningsfullt att vi står här och har synpunkter på det. I Sverige har vi den ordningen att man har rätt till avdrag för resor till och från jobbet. Men för den som arbetar i Danmark är det dansk lag som gäller, och där har man inte ett sådant avdrag som vi är vana vid. Detta är en fråga som vi får fortsätta att behandla med våra danska vänner. Än så länge är detta en sak som inte har gått framåt. Det finns många andra frågor där vi är oeniga. Jag vill också peka på att alla vi som vill ha mer integration i regionen också borde vända våra blickar mot andra aktörer. Varför är det dyrare att ringa från Helsingborg till Helsingör än från Helsingborg till Kiruna? Varför tar det längre tid och är svårare att få en lön utbetalad från Helsingör till Helsingborg än från Helsingborg till Haparanda? Det förstår inte jag. Där borde vi arbeta gemensamt för att få näringslivet att bli mer integrationsvänligt.

Fru talman! Som representant för regeringen vill jag inte uttala mig om en enskild film. Jag har inte sett den, men av det medierna säger har jag förstått att jag inte delar den bild som där ges. Jag ser positivt på utvecklingen i Lettland. Vi har väldigt goda förbindelser med Lettland. Vi deltar i deras reformarbete på olika sätt. Det finns svårigheter också, och dem ska vi naturligtvis diskutera. Jag tror inte att en sådan här enstaka film ska påverka våra relationer negativt. Jag tror att man även i Lettland förstår att det här är en enskild filmares åsikt om Lettland. Det är inte svenska folkets eller regeringens åsikt.

Fru talman! Det är sant att prostitution och sexhandel är ett stort problem i hela Öst och Centraleuropa och att det sker med hjälp av många västeuropéer. Det är en stor fråga som vi arbetar mycket seriöst med. I det arbetet ska naturligtvis också lettiska myndigheter delta. Jag hoppas att den debatt som nu är i Lettland inte ska blockera en nödvändig diskussion om de här frågorna och de nödvändiga åtgärder som behöver vidtas.
Fru talman! Diskussionen om omhändertagandet av nationens använda kärnbränsle har åter aktualiserats i Västerbottens län. Det har skett trots att folkomröstningar hållits i två kommuner, den senaste 1997. Folkomröstningarna har avvisat ett fortsatt deltagande i processen. Trots detta har kommunerna nu valt att gå vidare. Länsstyrelsen har efter framstötningar från de här två kommunerna understödda av ett antal riksdagsledamöter från länet valt att tillsätta en arbetsgrupp. Frågan som jag riktar till vice statsminister Hjelm Wallén rör inte frågan om kärnavfallet utan är snarare en fråga om demokrati. Jag skulle vilja veta vilken syn vice statsministern har på kommunala folkomröstningars roll i den svenska demokratin.
Fru talman! Det finns ju möjlighet att ha kommunal folkomröstning, men problemet är ju om den ska användas i frågor som har nationell bäring. Då är de naturligtvis inte särskilt lämpliga. Man kan ju pejla stämningen i en kommun. Det kan man göra på många olika sätt, men sedan måste man ju göra en sammanvägning.
Fru talman! Den uppfattningen delar jag. Det finns svårigheter med kommunala folkomröstningar. Men trots allt finns de som demokratiskt instrument. Den fråga som aktualiseras rör något slags giltighet i tid - en färskvarudeklaration eller ett bäst-före-datum på kommunala folkomröstningar. En följdfråga blir då om vice statsministern anser att respekten för kommunala folkomröstningar, när de hålls, är viktig för politikerförtroendet och om hon anser att de äger en giltighet även i tid.
Fru talman! Om man bestämmer sig för en folkomröstning och det sedan visar sig att det av olika skäl inte går att fullfölja den innebär det alltid en svårighet i den kommun som har försatt sig i den situationen. Det kan vara nog så besvärligt. Det blir då ett legitimitetsproblem. Det tycker jag att alla som frestas att ta till folkomröstningar skulle behöva tänka på. Det är ju inte i alla frågor som man kanske vill ha en folkomröstning eller som några vill ha en folkomröstning, inte i alla de frågor där man faktiskt har det sista avgörande ordet.
Fru talman! Min fråga går till jordbruksminister I december 1999 fattade regeringen beslut om att göra en översyn av förutsättningarna för djurförsöksetisk prövning. Bakgrunden är att nämndernas verksamhet hade kritiserats mycket, både av enskilda nämndsledamöter och i pressen över huvud taget. Det hade hänt så allvarliga saker som att nämndsledamöter hade trakasserats av andra, att yrkanden inte hade behandlats och att djurens lidande hade fått väldigt liten vikt i nämndernas arbete.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att vi under en längre tid har diskuterat hur vi ska kunna komma till rätta med de problem som vi upplever finns i de djurförsöksetiska nämnderna. Vi har också sedan dess utarbetat riktlinjer för en utredning. Mitt lilla problem den senaste tiden har varit att hitta en lämplig utredare. Så fort det är gjort kommer utredningen att sättas i gång.
Fru talman! Utredningen ska ju egentligen vara klar den 1 juni 2001, så det verkar vara rätt brådskande att få fram en utredare. Vad kan det vara som har gjort att det har tagit så lång tid?
Fru talman! Det har delvis att göra med att ämnet, området, är både kontroversiellt och svårt. Det har också varit det, antar jag, som har gjort att de personer som vi har tillfrågat att bli utredare inte har velat acceptera det. Men jag har en rätt så god förhoppning om att vi inom kort ska få en som är villig att ta på sig detta svåra uppdrag.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsminister Rosengren som handlar om vägar. Den 23 mars förra året fick näringsministern en fråga som gällde resurser för tjälsäkring av dalsländska vägar. Enligt protokollet svarade han då på följande sätt: När det gäller vägunderhållet för vi nu en mycket ingående diskussion i samband med vårpropositionen. Vi kommer att ha en prioritering när det gäller drift och underhåll av vägarna. Det innebär att det även kommer att beröra detta område. Dessvärre visade det sig inte vara så mycket i vårpropositionen som kunde glädja dalslänningarna och även andra som har problem med tjälskador. Jag pratade i går med en tjänsteman på Vägverket Region Väst som undrade över de 2,4 miljarderna för prioritering av tjälsäkring av vägar i skogslänen. Han hade inte hört någonting om hur det var med det. Då undrar jag: Anser näringsministern att Dalsland ska vara ett prioriterat område när det gäller den här frågan? När kommer i så fall pengarna?
Fru talman! Som jag tidigare har svarat här i kammaren under dagen är det så att vi har höjt beloppet - det framgår i regleringsbrevet - med 50 % för sådant som har att göra med tjälskador och liknande. Det finns i regleringsbrevet också kriterier för hur det här ska fördelas. De olika mått man satt upp ska redovisas och fördelas på skogslänen och övriga landet. Med skogslän avses Värmlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län samt alla län norr om dessa.
Fru talman! Då kan jag bara beklaga att Dalsland inte räknas dit. Ser man på vägstatistik och tjälskadestatistik inser man lätt att Dalsland är i värsta Norrlandsklass när det gäller dålig kvalitet på mindre vägar. Jag hoppas i alla fall att de extra pengarna på något vis ska innebära förbättringar även för det dalsländska vägnätet. En förhoppning är också att dessa löften och utfästelser har bättre bärighet än en dalsländsk tjälskadad väg.
Fru talman! Som jag sade ska de här pengarna fördelas på de län där vi har svåra tjälskador. Har vi det i Dalsland kommer man också att få mer pengar i år än vad man hade förra året. Jag vill också säga att totalt sett kan man alltid ha den uppfattningen att det är för lite pengar. Men det är faktiskt dubbelt så mycket pengar i år som de föregående åren när det gäller just tjälskador. Det kommer också att tillföras alla de län som har tjälskador.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern. Det handlar om att alltfler äldre kommer att försörjas av allt färre yngre. Det är en ekvation som inte går ihop. Min oro är att regeringen inte gör någonting för att på sikt klara finansieringen av äldreomsorgen. Statsministern har gått ut stort och uppmanat folk att skaffa fler barn. Han säger att det låga barnafödandet är vårt största samhällsproblem och att om utvecklingen med få födslar fortsätter är välfärden hotad. Jag menar att det också handlar om jobb och familj, inte bara om barn. Det handlar om att orka och vilja jobba längre. Det handlar om att ge makt och möjligheter till föräldrar och familj. Jag har ställt den här frågan tidigare till socialministern. Då svarade han att jag skulle lita på honom. Nu gör jag inte riktigt det. Därför är min fråga till finansministern, som också måste vara intresserad av kommande finansiering framåt: Varför gör regeringen ingenting för att garantera att det finns pengar till äldreomsorgen också 2020, när det aldrig har funnits så många 80-åringar och aldrig så få förvärvsarbetande?
Fru talman! Cristina Husmark Pehrsson ställer en väldigt viktig fråga om möjligheterna att klara försörjningen av de många äldre i framtiden. Samtidigt som hon tar upp frågan tycker jag att hon är något insinuant när hon på slutet säger: Varför gör regeringen ingenting för att skaffa pengar till försörjningen år 2020? Regeringen gör oerhört mycket. En av de stora frågorna exempelvis inför det europeiska toppmötet i mars kommer att handla om den s.k. åldrandeproblematiken. Vi har diskuterat det i EU-sammanhang. Framför allt gör vi många saker på hemmaplan. Vi har ett nytt pensionssystem som av många ute i Europa ses som ett föredöme. Vi har satsat oerhört mycket pengar på vår välfärdssektor de senaste åren när det gäller både de äldres situation och arbetsmarknadspolitiken. Att ha halverat arbetslösheten som vi har gjort, från 8 % till 4 %, är en prestation som alla partier även i oppositionen borde beundra.
Fru talman! Tack så mycket för det svaret. Nu är det inte bara jag som undrar och oroar mig. Före detta generaldirektören i Socialstyrelsen, Claes Örtendahl, före detta socialförsäkringsministern och nu generaldirektören, Anna Hedborg, Pensionsforum med Kjell Olof Feldt i spetsen, Kommunförbundet - en stor mängd kritiker, skribenter och debattörer säger: Det är dags att göra någonting nu. Alla pratar om äldreomsorg, finansiering och framtid, men faktiskt inte regeringen. Det enda som framkommer är att regeringen lutar sig mot en utredning som har gjorts på regeringens eget departement, Socialdepartementet, som säger att ingenting behöver göras. Skatterna kommer nämligen att var oförändrade, det kommer att födas fler barn, vi kommer att ha en ökad arbetskraftsinvandring och fler kommer att vilja jobba. Det är inte alla som är så säkra på att det kommer att slå in. Vi moderater har som enda parti föreslagit en parlamentarisk utredning för att kunna garantera äldrefinansieringen på sikt. Jag hoppas att finansministern vill stötta det. Min fråga är därför: Kan finansministern tänka sig en utredning för att stötta äldrefinansieringen på sikt?
Fru talman! Jag tror inte att de som är äldre i dag och framtidens äldre på något vis skulle känna sig lugna av att man skulle utreda finansieringen av deras framtida försörjning. Jag tror att de kräver något mer än utredning. De kräver åtgärder. Regeringen inte bara talar om detta. Regeringen gör ett stort antal saker. Det viktigaste är naturligtvis att vi har fått ordning på landets ekonomi och att många fler har jobb. Därmed skapar vi en större ekonomisk kapacitet för att klara dagens och framtidens generationer av äldre. Det vore förödande om Moderata samlingspartiet fick igenom sin uppfattning. Då skulle en tredjedel av den statliga budgeten försvinna om 20 år. Det vore synd om dem som är pensionärer om 20 år om en tredjedel av statsbudgeten är borta. Gärna utredningar, men se framför allt till att stoppa de moderata planerna på att skära bort en tredjedel av välfärden. Det är det största hotet mot de äldre i framtiden.

Fru talman! Det har redan varit en debatt mellan reservanterna och Pär Axel Sahlberg som företrädare för utskottsmajoriteten. Jag kan för att vinna tid åt kammaren säga att i de styckena delar jag det sakliga innehållet i det som Pär Axel Sahlberg har sagt. Jag vill emellertid göra ett par markeringar till betänkandet om minoritetsspråken. Lagarna trädde i kraft den 1 april 2000. Då utlovades att vi skulle få en utvärdering för att se hur den nya lagstiftningen för minoritetsspråken hade fungerat. Det gäller alltså framför allt finska, meänkieli och samiska, men även romani och jiddisch. Den tiden kommer naturligtvis när utvärderingen närmar sig. Frågan är om vi inte trots allt har varit för knapphändiga när det gäller förvaltningsområdena. När det gäller samiska och finska har de begränsats till norra Sverige. Vi vet ju att det bor många samer och inte minst finsktalande i Mälardalen och i Storstockholmsområdet. Det är något som utvärderingen måste granska och se om vi kan gå vidare. Vi var helt överens med den proposition som antogs, men sade att detta är ett första steg för en bra minoritetspolitik. Det var ett bra första steg, men vi måste ta vidare steg. Så är det alltid när man marscherar. Det första steget följs av fler. Vi ser fram emot att så ska ske. Den andra markering jag vill göra är att samernas situation aktualiseras så att man inte glömmer det svenska samhällets skuld gentemot den samiska befolkningen. Det är också viktigt att vi ger akt på hur förhållandena för andra minoriteter i samhället utvecklas. Jag vill också säga att det är mycket glädjande att vi har kunnat göra tillkännagivanden med anledning av motioner om teckenspråkets ställning. Utskottet förordar enhälligt att regeringen måste se till att man tar initiativ som innebär att vi stärker positionen för teckenspråket i det svenska samhället. Med dessa bemärkningar, fru talman, ber jag att få instämma i bifallsyrkandet till konstitutionsutskottets betänkande nr 14 i dess helhet.

Fru talman! Jag vill ta upp konstitutionsutskottets betänkande angående de nationella minoritetsfrågorna och speciellt den motion jag har lämnat in tillsammans med Nikos Papadopoulos. Det handlar om informationen till kommuner och landsting när det gäller minoritetspolitik och minoritetsspråkens ställning. Efter det att jag lämnat motionen har regeringen kommit med information som är väldigt bra. Man har tydligare markerat att minoritetspolitiken gäller hela landet och inte bara fem kommuner i norra Sverige.

Om man ser på den utveckling som varit under året kan man inte vara riktigt nöjd. Som exempel kan jag nämna finsk-ugriska institutionen som Lunds universitet beslutade att lägga ned. När det gäller minoritetsspråken säger man klart och tydligt i riksdagsbeslutet att de dåvarande institutionerna ska vara kvar. Ett annat exempel är att man har beslutat att dra in det statliga stödet till den folkhögskola som Sverigefinska riksförbundet har i Haparanda. Den negativa utvecklingen när det gäller finskspråkiga klasser i förskola och grundskola började på 1990-talet då antalet elever som deltog i finskundervisningen drastiskt minskade till en tredjedel av det som var i början av 1990-talet. Man har inte heller där haft något trendbrott, utan den negativa utvecklingen fortsätter. Man får fortfarande rapporter från olika håll i landet om att de finskspråkiga förskolorna och grundskolornas finskspråkiga klasser är på fallrepet. Det beslut vilket, som Kenneth Kvist mycket riktigt sade, kallas första steget mot en nationell minoritetspolitik var verkligen ett första steg, som tyvärr inte innehöll några konkreta åtgärder för de nationella minoriteterna. Den ställning som de dåvarande organisationer som berörde de nationella minoriteterna hade skulle bevaras. Tyvärr har utvecklingen under det här året varit negativ. Även om jag kanske är lite för tidigt ute ser jag med spänning fram emot hur det andra steget kommer att se ut. När kommer det? Jag väntar också med spänning på den rapport som Sverige ska lämna till Europarådet angående den svenska minoritetspolitiken i anslutning till Europarådets konvention om nationella minoriteter. Jag undrar vad den kommer att innehålla och om det finns några förslag till utveckling av minoritetspolitiken i den rapporten.
Fru talman! Jag har med stort intresse lyssnat på Paavo Vallius. De konkreta uppgifter som han lämnar om utvecklingen på det här området gör att det finns all anledning att göra en utvärdering snarare förr än senare. Jag lovar att vi med förenade krafter ska verka för att det verkligen tas ett andra steg till förbättring av minoriteternas villkor.
Fru talman! Jag kan inte annat än hålla med Kenneth Kvist i den här frågan. Jag väntar med spänning på rapporten. Jag tycker trots allt att utvecklingen i kommunerna vad gäller förståelsen för och framför allt kunskaperna om minoritetspolitiken bland kommunernas politiker och tjänstemän är sådan att skyndsamma åtgärder bör vidtas för att förbättra situationen.

Fru talman! Jag vill instämma i det som Ulla Wester har sagt. Jag vill också passa på att säga att jag länge har varit mycket omedveten om de problem som de döva har haft. Den fina information som vi har fått från Sveriges Dövas Riksförbund och den upplysning som vi har blivit föremål för underlättar dock många gånger för oss att fatta den här typen av beslut. Jag kommer därför naturligtvis med glädje att se att den här beställningen skickas vidare till regeringen.

Fru talman! Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till svensk kung. Samma datum antogs regeringsformen 1809. Också riksdagens första beslut om den nu gällande regeringsformen meddelades den 6 juni år 1973. Datumet den 6 juni är alltså förbundet såväl med vår nationella frihet som med vårt demokratiska samhällsskick. I de allra flesta länder är nationaldagen en allmän helgdag, dvs. en arbetsfri dag. Nationaldagsutredningen, som presenterade sitt betänkande 1994, studerade frågan och fann att nationaldagen gott kunde bli en allmän helgdag också i Sverige. Firandet av nationaldagen har efter hand blivit intensivare i vårt land, inte minst sedan svenska flaggans dag också började firas som nationaldag 1983. Bakgrunden är bl.a. vår alltmera internationella värld, som ökat behovet av att känna till en nationell identitet. I Nationaldagsutredningen skriver utredaren också om vikten av en nationell gemenskap och hur viktigt det är att svenska folket återtar sina symboler från de grupper som missbrukar dem. Sedan bör nationaldagen förstås fyllas med innehåll också. Redan utredningen hade en del förslag på den punkten, bl.a. att nya medborgare skulle kunna erhålla sitt medborgarskap vid en ceremoni på nationaldagen och att arrangemangen skulle kunna bli mer av en familjefest. Sveriges historia och det svenska språket är eller bör vara det som förenar oss alla, om man så vill den minsta gemensamma nämnaren för alla medborgare i landet. Nationaldagsutredningen menar att en annan arbetsfri dag bör försvinna när nationaldagen blir helgdag, detta av kostnadsskäl. Utredaren hade en mängd namnkunniga experter till sitt förfogande, såsom landshövdingen i Stockholm och överhovpredikanten. Dessutom medverkade en företrädare för Justitiedepartementet liksom fackliga företrädare och också en representant för Industrins utredningsinstitut. Dessa gjorde en genomgång av alternativen och kom fram till att annandag pingst bör upphöra som arbetsfri dag. Skälen är bl.a. närheten till nationaldagen i tid och att annandag pingst ur kyrklig synvinkel framstår som lämpligare att ta bort än alternativen. Annandag pingst - dagen efter den helige andes utgjutelse - är från en teologisk utgångspunkt inte någon riktigt viktig helgdag. Redan på 1700-talet avskaffades för övrigt de s.k. tredjedagarna. Nationaldagsutredningen beaktade naturligtvis också sociala aspekter. Med sociala aspekter menar man i detta sammanhang sådant som möjligheten till sammanhängande ledigheter och hänsynen till etablerade traditioner. Därför vill man t.ex. inte rubba Valborgsmässoafton. Därmed faller också alternativet att ta bort förstamaj som arbetsfri dag, som annars brukar ha sina förespråkare. De glesa led som marscherar mot den sittande regeringen, eller vad det nu kan vara, kan alltså traska vidare även i fortsättningen. Men förstamaj är förstås inte en dag för hela folket. Utredaren kom alltså efter moget övervägande fram till att den 6 juni bör bli helgdag och att annandag pingst bör upphöra som sådan. Den bedömningen delar vi reservanter. Av majoritetens företrädare begär jag svar på denna fråga: Varför är det viktigare att annandag pingst är en arbetsfri dag än att nationaldagen är det? Nu är det förstås inte första gången vi diskuterar den här frågan i riksdagen, och alternativen brukar vara desamma. Däremot förefaller en del ledamöter rösta lite hit och dit. Jag har här framför mig voteringsprotokoll från 1997. Där visar det sig att exempelvis att vår värderade kollega Kenneth Kvist men också exempelvis Lars Bäckström och flera andra vänsterpartister stödde exakt det förslag som reservanterna står bakom i dag. Det fanns alltså olika åsikter inom Vänsterpartiet då. Jag tycker för min del, fru talman, att det är bra att det kan finnas olika åsikter inom Vänsterpartiet numera. Men det är förstås möjligt att kritik och självkritik så småningom lett till att den entusiasm som fanns då har svalnat. Vi får väl se hur röstningen utfaller i dag. Låt mig tillägga några ord om den andra reservationen där vi moderater finns med. Att just svenskar av alla nationaliteter inte ska kunna ta emot svenska ordnar tycker vi är något egendomligt. Beslutet 1975 framstår inte minst så här efteråt som ett mycket provinsiellt uttryck för kulturradikalism och historielöshet, strömningar som inte var helt ovanliga för 25 år sedan. Kung Gustav Adolf uttryckte vid sitt sista ordenskapitel sitt beklagande över "att behöva bryta en över 200 år gammal tradition, som i många avseenden varit en tillgång att räkna med". I andra länder spelar faktiskt ordensväsendet fortfarande en roll liksom i det internationella umgänget. Tydligen är Bulgarien det enda land i vår omvärld som har avskaffat alla ordnar, detta efter realsocialismens undergång. I andra f.d. öststater har man däremot varit angelägen om att markera sin nyvunna identitet genom att rekonstruera sitt nationella ordensväsende. Nu finns det naturligtvis andra former för officiella belöningar än ordnar, men vi kan inte tycka att det finns någon rimlig anledning att utesluta den möjligheten som är så vanlig i vår omvärld. Det finns därför all anledning att göra en översyn av det nuvarande belöningssystemet. Fru talman! Jag står förstås bakom bägge de reservationer där moderaterna finns med, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1.

Fru talman! Jag ska inte förlänga debatten så väldigt mycket. Jag vill bara understryka mycket av det Nils Fredrik Aurelius sade tidigare här. Ibland i våra interna ideologiska kurser i partiet brukar jag peka på att det är väldigt viktigt att vi definierar vår egen ideologiska position. Annars kommer någon annan att göra det åt oss, och det blir i allmänhet den politiska motståndaren som gör det. Jag tror att det är likadant när det gäller synen på den nationella identiteten. Det är väldigt viktigt att veta var vi står och vilken position vi egentligen har. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att göra en liten markering genom att göra nationaldagen till en helgdag. När det gäller den här typen av frågor är vi svenskar så väldigt typiskt lagom oengagerade.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

Fru talman! Det är inte ofta någon av alla de motioner som vi riksdagsledamöter väcker får genomslag hos allmänheten och medierna. Men det lyckades jag med i höstas när jag tillsammans med min partikamrat Karin Pilsäter väckte en motion som handlade om EU:s flaggning i samband med Sveriges ordförandeskap i EU. Många hörde av sig med positiva kommentarer. Min motion handlar om att EU-flaggan borde få vaja från alla officiella byggnader tillsammans med den svenska flaggan. I alla andra EU-länder är det en regel snarare än ett undantag att EU-flaggan finns på de offentliga byggnaderna i samband med landets ordförandeskap. Nu, en och en halv månad in på det svenska ordförandeskapet, har min motion blivit avstyrkt av konstitutionsutskottets majoritet, tyvärr. Det känns inte särskilt meningsfullt att nu reservera mig mot ett beslut som borde ha fattats och genomförts redan när ordförandeskapet tog sin början. Det vill jag däremot göra när det gäller mitt andra yrkande i motionen, nämligen att Europadagen den 9 maj görs till allmän flaggdag. Detta avfärdar utskottsmajoriteten utan närmare motivering. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 3 men stöder naturligtvis också reservation 1 av skäl som här tidigare vältaligt har framförts.

Fru talman! Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka Barbro Hietala Nordlund. Först raljerade hon lite grann över oss som tycker att man ändå ska ha den 6 juni som en nationaldag och en helgdag. Men sedan lät hon riktig längtansfull vid tanken på att detta ändå skulle bli den slutliga utvecklingen. Jag tror för egen del att om vi gjorde den 6 juni till en nationaldag och en helgdag så skulle intresset för och medvetenheten om denna dag självfallet öka. Jag undrar också om det är något annat land i hela världen som inte har sin nationaldag som en helgdag. Är Sverige kanske rentav unikt i det avseendet? Det skulle jag vilja höra om Barbro Hietala Nordlund har någon uppfattning om. I så fall tycker jag att Sverige inte ska vara unikt längre när det gäller detta. Min tredje synpunkt gäller det faktum att Barbro Hietala Nordlund berörde mitt yrkande om att göra den 9 maj till flaggdag för att påminna om EU-dagen. Men jag fick inget argument för varför vi inte kan göra på det sättet.

Fru talman! Eftersom det här lär bli en av de repetitiva motionerna, som vi har talat om under eftermiddagen - vi har kanske uppfunnit ett nytt ord - tycker jag att vi i konstitutionsutskottet inför nästa års behandling ska ta reda på ordentligt hur det ligger till i resten av världen när det gäller nationaldagens status som helgdag. Min sista fråga, när det gällde att göra EU-dagen den 9 maj till allmän flaggdag, har jag inte fått svar på. Men det finns tid.

Fru talman! Barbro Hietala Nordlund gör en intressant analys av den tänkta situationen att nationaldagen skulle bli en helgdag, och den är inte helt ointressant. Hon tar Herman Lindqvist till hjälp i detta. Men man kan vända på detta, börja fundera på perspektiven och titta tillbaka. Då kanske vi kan avskaffa ett antal helgdagar utifrån den argumenteringen. Hur är det t.ex. med engagemanget på långfredagen? Man kan t.o.m. ifrågasätta om engagemanget längre finns när det gäller förstamaj. Man kan gå baklänges i argumenteringen och säga att vi ska avskaffa ett antal helgdagar - kanske t.o.m. ett antal söndagar stryker med. Barbro Hietala Nordlund säger att det skulle vara en påhittad helgdag. Ja, de flesta helgdagar är väl på något sätt påhittade. Någon har någon gång kommit på att en viss dag skulle vara en helgdag. Det finns olika synpunkter på förstamaj, men jag har alltid sagt till mina partikamrater: Låt arbetarnas helgdag vara orörd, och håll inte på och tjafsa om det. Jag hävdar då att arbetarrörelsen bör ha rätt till en helgdag. Men vore det inte lika relevant att tänka sig att hela svenska folket har rätt till en helgdag, just i egenskap av svenska folket?

Fru talman! Barbro Hietala Nordlund talade tidigare om att vi inte genom ett klubbslag i riksdagen kan skapa detta engagemang. Men vi gör ju många klubbslag här i riksdagen för att stärka vissa typer av legitimitet och skapa förutsättningar för situationer. Varför skulle det vara så konstigt att vi här i riksdagen använde klubbslaget till att fatta ett sådant här beslut? Det verkade väldigt konstigt när Barbro Hietala Nordlund tog upp frågan om belöningssystemen och sade att de var odemokratiska. Det beror väl på hur man konstruerar dem. Belöningssystemen i sig är inte odemokratiska.

Fru talman! Jag ska inte säga mycket om ordensväsendet, men bara som en detalj i detta med belöningssystem måste man slå fast att det är konstigt att just svenskar inte kan få svenska ordnar. Det är naturligtvis en tidstypisk företeelse från 70-talet. Fru talman! Detta med repetitiva, som det numera heter, eller upprepade anföranden går möjligen lite väl långt, när Barbro Hietala Nordlund t.o.m. upprepar de anföranden som oppositionen höll förra året. Jag beklagar att jag glömde nämna 17 maj och Norge, vilket Barbro Hietala Nordlund tydligen hade väntat sig. Nu blev hon lite besviken. Vi får ta med det nästa gång. De historiska frågorna kan alla som är intresserade få lära sig mer om genom att läsa Nationaldagsutredningens betänkande SOU 1994:58, där det står lite om uppkomst av helgonfirande och hur det har varierat genom åren. Alla helgdagar har minsann inte varit så självklara från början. Där framgår också att det finns ett och annat land som inte har nationaldagen som helgdag, men det är ytterst ovanligt. Jag kan nämna England som ett europeiskt exempel. Detta betänkande anbefalles för fortsatt studium till nästa års debatt. Den viktiga frågan har Barbro Hietala Nordlund inte svarat på. Hon vänder sig lite halvt mot argumenten att den 6 juni behöver vara nationaldag. Hon säger att firandet kan äga rum ändå - detta firande som hon i och för sig tycker är positivt. Frågan måste formuleras så här, och den kräver ett svar: Varför är det viktigare att annandag pingst är en arbetsfri dag än att nationaldagen är det? Det är de alternativen som står mot varandra enligt Nationaldagsutredningens förslag.

Fru talman! Det var ingen upprördhet; det var mera en försynt fråga eller en undran. Jag ska inte förlänga debatten alltför mycket. Jag tycker dock att Barbro Hietala Nordlund något blandar ihop pingstdagen och annandag pingst, vilket hon säkert vet är två skilda helgdagar. Hänryckningen och den helige andes utgjutelse infaller på pingtsdagen. Men enligt Nationaldagsutredningen och dess teologiska expertis, som var överhovpredikanten, har icke annandag pingst något starkare teologiskt värde. Anledningen till att vi ställer dessa dagar mot varandra är just att det finns en statlig utredning om detta, som inte har lett till någon åtgärd. Så blir det väl i år också. Jag får dock avslutningsvis säga att jag noterar en viss öppenhet i Barbro Hietala Nordlunds anförande. Hon nästan hoppas på ett intensivare och mera långtgående firande av nationaldagen framöver.

Fru talman! Nils Fredrik Aurelius gjorde en liten poäng av att jag tidigare har varit anhängare av den 6 juni som helgdag, dvs. som ledig dag. Jag tycker nog fortfarande att det finns skäl som talar för att den i framtiden ska bli en helgdag. Men det finns faktiskt ett litet problem som jag har erfarit under resans gång. Om man - som man vill göra - byter ut annandag pingst, som varje år infaller på en måndag, mot den 6 juni, som under i alla fall en sjuårsperiod kommer att inträffa på en lördag en gång och på en söndag en gång, har man alltså förlängt arbetstiden. Jag tillhör ett parti som arbetar för en kortare arbetstid, och det gör att det är aningen svårt att inta den ståndpunkten. Man måste hitta någon annan lösning.

Jag tror alltså att det ligger ett uns av sanning i detta som Barbro Hietala Nordlund påpekar. Låt människorna känna entusiasm för någon dag - stimulera dem gärna att göra det - och låt de materiella villkoren förändras, så ska vi på sikt ändå kunna diskutera och finna en form. Vi kan kanske korta arbetstiden genom att t.ex. modest både göra den 8 mars och den 6 juni till allmänna helgdagar. För att arbetstidsförkortningen inte ska bli så stor att det äventyrar annat kan vi möjligtvis diskutera annandag pingst i ett sådant sammanhang. Därför har vår partigrupp, faktiskt mera enhälligt än tidigare, beslutat att denna gång vara för utskottets majoritetsskrivning. Jag vill också göra en anmärkning. När vi nu pratar om nationaldagen vill vi se den som någonting där vi manifesterar Sverige och Sverige av i dag. Man måste förstå att jag vänder på klacken när jag hör Nils Fredrik Aurelius tala om det svenska språket som en gemensam nämnare för alla medborgare i landet - detta sagt fem minuter efter det att en debatt om att stärka minoritetsspråkens ställning är avslutad. Vi har kanske formellt liknande åsikter om att det finns logiska skäl för att den 6 juni i framtiden ska vara en helgdag, men vi har kanske olika värderingsgrunder. Jag vill säga att jag tycker att Barbro Hietala Nordlund på ett utmärkt sätt har argumenterat för utskottsmajoritetens ståndpunkt vad gäller reservationen om ordensväsendet. Jag vill också när det gäller den tredje reservationen om EU-flaggan säga att det vore gott och väl om EU hade en egen flagga, men det är faktiskt så att man har lagt beslag på Europarådets flagga. Jag vet inte om man ska gynna den typen av tillgrepp genom att införa den flaggan i fler officiella sammanhang än den redan förekommer. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i KU-betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga motioner. Jag tänkte bara göra några små kommentarer till detta. Jag kan inte se hur det skulle kunna vara någon vinst i att den 6 juni skulle vara allmän helgdag. Annandag pingst är en del i en sammanhängande ledighet som jag tror att de flesta har lärt sig att tycka om och kunna utnyttja om inte annat för hänryckningen, som Barbro Hietala Nordlund sade. Sedan tror jag att just manifestationer och arrangemang i skolorna, som är väldigt viktigt, sker när barnen är där och inte när de är lediga. Det tycker jag är ytterligare ett argument för att inte vara ledig den dagen. Sedan har jag hört att en ledig dag mitt i veckan inspirerar många extra sjukdagar. Jag vet inte om det är sant, men det kan ligga någonting i det. En annan sak är att man tillåter de antidemokratiska krafterna att få större möjligheter och mer tid att stjäla nationens symboler på nationaldagen. Det tycker jag är argument som räcker. Barbro Hietala Nordlunds idéer angående midsommarafton, som hon i sin tur hade lånat, tycker jag var intressanta. Det var en rolig idé, och den kan säkert vara grund för en ny debatt. Han kunde inte hålla sig för skratt. Jag är väldigt allvarlig när jag talar om arbetstidsförkortning. Då menar jag den dagliga arbetstidsförkortningen. Den får absolut inte blandas ihop med helgdagarna eller andra ledigheter på det sättet. När det gäller de offentliga belöningssystemen hoppas jag att vi kan återkomma till den frågan med en klar inriktning på utfasning, ingenting annat. I det avseendet håller jag med Barbro Hietala Nordlund. Till sist gäller det flaggor i plenisalen. Det skulle väl egentligen inte behöva kommenteras. Vi är ju fortfarande ett parlament i nationen Sverige. Om vi skulle vilja visa vår internationella samhörighet vore det väl i så fall mycket lämpligare med en FN-flagga i den här salen.

Fru talman! Carl-Erik Skårman har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar ta initiativ till för att nedbringa lägenhetsöverskottet och minska kostnaderna för dessa. Frågan har ställts mot bakgrund av en rapport från SABO. Jag vill först framhålla att jag delar Carl-Erik Skårmans uppfattning att det är angeläget att minska de kostnader som kan uppkomma vid ett varaktigt överskott på lägenheter och att motverka att sådana överskott uppstår. Sett i ett vidare perspektiv är det ett stort problem om de bostäder och den övriga infrastruktur samhället förfogar över inte kan användas på ett effektivt sätt. Det lägenhetsöverskott som många kommuner under senare år drabbats av är primärt symtom på två utvecklingsmönster, för det första en relativt omfattande befolkningsminskning som förstärkts under senare år, och för det andra handlar det även om inomregionala omflyttningar, dvs. människor flyttar i stor utsträckning från mindre tätorter till omgivande landsbygd. Dessa mönster har nyligen beskrivits genom omfattande studier av befolknings och flyttmönster inom ramen för den regionalpolitiska utredningen. Regeringen ser mycket allvarligt på dessa problem och har för avsikt att vidta ett antal åtgärder för att stimulera tillväxt, sysselsättning och rättvisa i alla delar av landet. Inom Regeringskansliet pågår för närvarande ett omfattande arbete för att konkretisera olika åtgärder med dessa syften. Det sker inom ramen för arbetet med ett antal propositioner, bl.a. inom regionalpolitiken, och jag har inte anledning att närmare kommentera dessa här. När det gäller det konkreta problemet med tomma lägenheter vill jag inledningsvis betona, att det yttersta ansvaret för ekonomin i de kommunala bostadsföretagen ligger hos företagen själva och hos deras ägare, kommunerna. Bostadsföretag, likväl som andra företag, verkar i en föränderlig omvärld. Det ligger i företagens och styrelsernas uppgift att kontinuerligt värdera de marknadsvillkor som företagen verkar i, att analysera troliga förändringar i ramvillkoren samt att utarbeta strategier och handlingsplaner för hur dessa förändrade villkor ska bemötas. Detta sagt, kan det ändå uppstå extrema lägen där kommunen riskerar att hamna i en särskilt svår ekonomisk situation på grund av sina åtaganden för boendet, och där kommunens ansvar att ensam fullgöra sina förpliktelser för bostadsföretaget blir övermäktigt. I sådana situationer kan statens övergripande ansvar för den offentliga verksamheten och ekonomin motivera tillfälligt stöd till en enskild kommun som saknar förutsättningar att av egen kraft fullgöra sina åtaganden. Det var mot denna bakgrund regeringen 1998 inrättade Bostadsdelegationen. Under tidsperioden 1998-2000 inkom ansökningar om statligt stöd från 88 kommuner till Bostadsdelegationen. Delegationen hade vid det senaste årsskiftet träffat avtal om stöd med 36 av kommunerna. Stödet gäller huvudsakligen rekonstruktion av kommunägda bostadsföretag, men även i ett antal fall avlösen av kommunal borgen för bostadsrättsföreningar. Som en grund för sina ställningstaganden om stöd gör delegationen i samarbete med kommunen en grundlig analys dels av förutsättningarna för kommunen att själv fullgöra sina ekonomiska åtaganden, dels av bostadsföretaget och dess ekonomi med syfte att klargöra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling. Delegationen ställer krav på att kommunerna anpassar sig till de ekonomiska och demografiska förutsättningar som kan förutses för den närmaste framtiden så att de därmed kan uppnå ekonomisk balans. I de allra flesta fall är bostadsföretagets, och därmed kommunens, problem orsakade av uthyrningssvårigheter och vakanser på en vikande lokal bostadsmarknad. Den rekonstruktion av företagen som avtalas om utgår från åtgärder som minskar obalansen i kommunens bostadsbestånd. I avtalen kan t.ex. krävas att huvuddelen av de outhyrda lägenheterna avvecklas som bostäder och lyfts bort ur företagets bestånd för att därefter utvecklas för nya ändamål eller rivas. Det blir sedan en fråga för kommun och företag att avgöra hur detta bäst sker. Genom rekonstruktionsavtalen kommer kommunerna att ha åtagit sig att genomföra åtgärder för sammanlagt ca 3 1⁄2 miljarder kronor. Statens samlade kostnader för det stöd som Bostadsdelegationen ansvarar för kommer att uppgå till ca 2 miljarder kronor. Bostadsdelegationens arbete behöver nu följas upp, på liknande sätt som sker för Kommundelegationen, så att de erfarenheter som gjorts kan tillvaratas i det fortsatta arbetet. Jag ser i dagsläget ingen orsak att spekulera i ytterligare statligt stöd eller andra statliga åtgärder för kommuner med överskott på bostäder. Ansvaret att aktivt anpassa företagens verksamhet till rådande förutsättningar ligger ytterst på företagen själva och deras ägare, kommunerna.

Fru talman! Inför denna ensliga skara vill jag gärna till statsrådet framföra ett tack för svaret på min interpellation. Ett särskilt tack vill jag uttala för att jag fick mig svaret tillsänt redan i onsdags eftermiddag. Trots frånvaron av åhörarmassor är det inte något oväsentligt ärende som vi diskuterar. Vad den utredning som SABO gjort visar är att det år 2010 i 145 SABO-företag kommer att finnas 42 500 tomma lägenheter till en sammanlagd kostnad på 29 miljarder kronor. Ett mer flagrant tecken på avgörande systemfel i efterkrigstidens bostadspolitik kan man knappast föreställa sig. Nej, det är snarare sensationellt att frågan inte har uppmärksammats mer än vad som faktiskt har skett. Det naturliga - om det rör sig om vanliga företag - är att man nu hade haft en stor mängd konkurser att vänta sig. Men här har vi inte att göra med vanliga företag. SABO har den principiella uppfattningen att staten på ett eller annat sätt borde ta på sig kostnaden. Och visst kan det finnas vissa skäl för ett sådant synsätt, även om det inte bär ända fram. Den centraldirigerade bostadspolitiken har lett - för att inte säga förlett - kommunerna till en överproduktion av lägenheter. I många kommuner har den ideologiska ambitionen varit att få fram en så stor produktion som möjligt av hyreslägenheter. I detta har nog många socialdemokratiska kommunalpolitiker känt ett kraftigt ideologiskt stöd av sina socialdemokratiska bröder på riksplanet. Resultatet har inte blivit bra. Det har blivit en överproduktion av bostäder. De kommunala bostadsföretagen har inte förmått att leva upp till sitt marknadsansvar. Som statsrådet påpekade är det företagsledningarna som har ansvaret. De har inte lagt ned den omsorg eller haft det kunnande som hade krävts för att få en god uppfattning om hur en framtida efterfrågan skulle gestalta sig. Nu dignar dessa kommuner under det ekonomiska trycket, och statsrådet ger inte några klara riktlinjer för hur man ska komma till rätta med detta. Jag ser framför mig att statsrådet lägger ett stort ansvar på de enskilda företagen, deras företagsledningar och ägarna, kommunerna. Men jag kan något förundras över att statsrådet nu betonar självständigheten hos de kommunala bostadsbolagen så kraftigt. Vi här i kammaren är ju vana vid, åtminstone när det gäller kommunala bostadsföretag som klarar sina problem av egen kraft, att det inte är fråga om någon självständighet, utan då vill regeringen och den socialdemokratiskt ledda majoriteten med arrogans mot grundlagen beröva både företagen och kommunerna som ägare inflytandet över respektive företag och i stället tvinga in dessa företag i de socialistiska fållorna. Till sist vill jag, fru talman, igen ställa min fråga till statsrådet: Vad är det för åtgärder som statsrådet väntar sig ska lösa upp dessa stora problem? Är det sänkta hyror som gör att man lyckas attrahera nya hyresgäster? Eller är det att sälja dessa till norrmän eller andra som visat ett visst intresse för den här typen av lägenheter? Är det fråga om att riva, för att inte säga kanske spränga, de här lägenheterna?
Fru talman! Jag vill tacka Stockholmsledamoten Den bostadspolitiska debatten handlar mest om den akuta bristen på lägenheter i tillväxtområdena, vilket är ett stort problem då det byggs minst i Sverige i förhållande till EU-länderna. Att obalansen är så stor i Sverige med bostadsbrist i 45 tillväxtkommuner samt 20 ytterligare i innerstan, samtidigt som resten av de 289 kommunerna inte rapporterar någon bostadsbrist, har lett till det förslag som nu är ute på remiss att demokratiprocessen ska ändras i hela landet. I flera kommuner förstår man inte denna problematik över huvud taget. Det finns ett gigantiskt lägenhetsöverskott. Många ledande kommunpolitiker har som sitt största bekymmer hur man ska bära sig åt för att bli av med tomma lägenheter. Där har stopplagstiftningen mist sin udd, för det finns ingen att sälja till. Lars-Erik Lövdén måste förstå att möjligheterna att få resurser från Bostadsdelegationen och kommunakuten för att anpassa sitt bostadsbestånd är krävande vad gäller såväl ansökningsförfarande som chansen att få del av resurser. Hyresrätterna har i dag ett skattemässigt underläge. Staten tar utöver arbetsgivaravgifter ut en extra uttagsskatt för anställd personal för förvaltning av fastigheter. Denna slår särskilt hårt mot fastighetsägare i avflyttningskommuner med en stor andel tomma lägenheter i fastighetsbeståndet. Det är ett orimligt system att beskatta tomma lägenheter som inte ger någon inkomst. För en tom plånbok behöver man, som väl är, hittills inte betala skatt. Men för ett tomt hus ska man betala skatt. Ett tomt hus kostar pengar. Ett tomt hus kostar energi. Ett tomt hus kostar skötsel, och ett tomt hus kostar skatt. Inte långt från Skövde, där jag bor, finns kommuner med tomma lägenheter. Falköpings hyresfastigheter har 300 tomma lägenheter. De privata fastighetsägarna har nästan lika många tomma. Töreboda kommun har ett gigantiskt lägenhetsöverskott. Mariestad lyckades sälja lägenheter till Norge. Statsrådet Lars-Erik Lövdén måste hitta fler åtgärder än att enbart låta Bostadsdelegationen hjälpa de kommuner som ligger på ruinens brant. Det måste finnas hjälp till självhjälp, t.ex. ta bort skatten för tomma lägenheter så att kommunerna får någon möjlighet att finna egna idéer. Det finns ett gammalt ordspråk som säger att tomma tunnor skramlar. Det är orimligt att tomma lägenheter ska skramla så mycket pengar till staten. Hjälp t.ex. kommuner att marknadsföra sig i Norge och Tyskland för att de ska kunna sälja fastigheter. Det ökar turismen på orten och ger mer liv åt en ort. Hitta sätt att stimulera utglesning, t.ex. att ta bort ett plan på en hyresfastighet i stället för rivning. Lägg för resten ut statliga verk inte enbart till kommuner som blivit av med militär verksamhet, för det är inte säkert att alla flyttar därifrån för det. Fru talman! Till sist vill jag ställa en fråga till Lars-Erik Lövdén. Jag tar Falköping som exempel. En åtgärdsplan skulle kunna bestå av utlokalisering av ett statligt verk, stimulans att marknadsföra lägenheter i Norge och Tyskland samt att lyfta bort skatten för tomma lägenheter. Vad svarar statsrådet Lövdén på den utmaningen?
Fru talman! Låt mig först ta den mer allmänbostadspolitiska frågan kring allmännyttans uppbyggnad. Carl-Erik Skårman gav uttryck för att antalet tomma lägenheter i allmännyttan i landet är en följd av en misslyckad bostadspolitik. Jag tycker att Carl Erik Skårman ska tänka efter lite mer. Vad var det som hände när allmännyttan byggdes upp runtom i landet? Ja, det var bostadsbristen som ledde fram till att kommunerna tog ett ansvar för att lösa problemen på bostadsmarknaden. Det var företagen på den lokala orten som ville expandera och som knackade på kommunalrådets dörr och sade att de måste bygga bostäder så att företagen kan bygga ut och anställa fler personer på företaget eller bruket. Det var en tvingande nödvändighet att se till att vi fick fram ett bostadsbestånd på dessa orter. Sedan har det inträffat att vi har haft en framväxande regional obalans. Det är befolkningsströmmar som har gått från de gamla bruksorterna och andra orter runtom i landet in till tillväxtregionerna eller ett mer glesbygdsnära boende. Det här är en beskrivning av vad som hänt. Det är inget uttryck för en misslyckad bostadspolitik, men väl ett uttryck för att vi har en regional obalans i landet och att det finns ett behov av mer aktiva och offensiva regionalpolitiska åtgärder. Det sitter regeringen just nu och arbetar med och kommer att presentera det i form av en regionalpolitisk proposition under året. SABO:s utredning, som är grund för Skårmans interpellation, kan man ha många synpunkter på. Det är en teoretisk framskrivning utifrån någon sorts beräkningsmodell för hur en befolkningsflyttning kan te sig. Det är inte alldeles säkert att det är den utveckling som vi kommer att få. Sveriges utveckling är inte ödesbestämd på något sätt. Jag tycker att man ska vara något försiktig med att bara rakt upp och ned ta SABO:s kalkyler för givet. Det finns också andra invändningar mot SABO:s beräkningar. Men likväl ser regeringen utomordentligt allvarligt på den situation som vi har. Vi från statsmakterna måste vara beredda - och det har vi visat genom Bostadsdelegationen - att hjälpa till så att kommunerna inte hamnar i en övermäktig situation. Vi funderar nu på hur vi ska fortsätta arbetet efter det att Bostadsdelegationen har avslutat sitt arbete under den här fasen. Vi från statsmakterna måste naturligtvis ha en beredskap för att vidta ytterligare åtgärder om det skulle visa sig vara nödvändigt. Det är ganska spännande att Carl-Erik Skårman och även Kristdemokraterna - men framför allt Carl Erik Skårman och moderaterna - helt plötsligt har blivit ömsinta och ser allvarligt på dessa problem. Jag har inte mött det när vi har yrkat på medel för Bostadsdelegationens arbete och Kommundelegationens arbete. Det har inte varit någon översvallande entusiasm från moderaterna inför de insatserna. Men det är bra att man ser allvarligt på bekymren och att man är beredd att framöver konstruktivt medverka till åtgärder om det skulle visa sig vara nödvändigt med ytterligare statliga ingripanden och resurser för att lösa problemen.
Fru talman! Jag vill gärna deklarera att jag känner det största förtroende för Bostadsdelegationens kansliledning, för dess kunnighet och dess rättrådighet, det vill jag särskilt betona. Men jag vill också visa på det som händer i t.ex. Olofström. Där har Bostadsdelegationen försökt att få till stånd bättre förhållanden. Man har tvingat kommunen att riva hus i området Ekerydsplan, men nu ska kommunens bostadsföretag, efter att ha rivit, bygga nytt och därigenom ytterligare öka bostadsproduktionen. Ledningen säger att man inte ser någon motsättning mellan att riva och bygga nytt i stort sett samtidigt. Det handlar om kundanpassning. Tja, det är väl viktigt med kundanpassning. Fru talman! På tal om misslyckande med bostadspolitiken vill jag citera det som statsrådet nyss läste upp: "När det gäller det konkreta problemet med tomma lägenheter vill jag inledningsvis betona, att det yttersta ansvaret för ekonomin i de kommunala bostadsföretagen ligger hos företagen själva och hos deras ägare, kommunerna. Bostadsföretag, likväl som andra företag, verkar i en föränderlig omvärld. Det ligger i företagens och styrelsernas uppgift att kontinuerligt värdera de marknadsvillkor som företagen verkar i, att analysera troliga förändringar i ramvillkoren samt att utarbeta strategier och handlingsplaner för hur dessa förändrade villkor ska bemötas." Det är bara en kvart sedan som statsrådet läste upp detta. Jag kan inte se annat än att det innebär en väldigt skrap kritik mot de företag som inte har lyckats att analysera sina marknadsförhållanden och dra de rätta slutsatserna. Det tycker jag är ett exempel på att systemet inte har fungerat och att bostadspolitiken inte har fungerat så som den skulle. Annars skulle det ju inte finnas 42 500 tomma lägenheter prognostiserade för år 2010. Fru talman! Jag vill veta: Vad ska göras framöver? Ska man sänka hyrorna för att locka till sig nya hyresgäster? Ska man sälja bostäderna som man gör i Mariestad, Falköping, Tidaholm och på andra orter till norrmän? Eller ska man, som har gjorts i vissa städer, engagera militär för att spränga hyreshusen?
Fru talman! Jag har hittills inte fått något svar från Lars-Erik Lövdén, så jag fortsätter att upprepa min frågor. Om vi går tillbaka till allmännyttan och de kommunal bostadsföretagen har regeringen gjort vissa fel. Man har gått in med en stopplagstiftning som har hindrat kommuner från att i tid kunna sälja ut vid behov. Man har en normerande hyreslagstiftning. Hyrorna kan inte sänkas därför att andra företag då inte skulle kunna följa denna lagstiftning. Det skulle medföra en väldig obalans. Alltså sitter man fast. Det går inte att konkurrera på lika villkor. Det måste bli ett nytt regelverk för allmännyttan. Det nya redovisningssystemet gör att den helt enkelt inte kan redovisa sin problematik. Detta är ett akut företagsdilemma som kommer att visa sig inom den närmaste tiden. Men min fråga var om hur man i de kommuner som i dag inte får hjälp av Bostadsdelegationen - här tog jag upp exemplet Falköping - ska kunna gå in i god tid och ge hjälp till självhjälp med olika åtgärder. Falköping är en kommun som har kvar sin framtidstro och lever på en kulturhistorisk tradition, och det finns flera sådana exempel. Vad gör man där? De får över huvud taget ingen hjälp av Bostadsdelegationen. De står där med 300 tomma lägenheter. De privata fastighetsägarna har nästan lika många tomma lägenheter. Vill vi att en sådan kommun ska kunna leva vidare? Vill vi se till att de ska kunna använda sina egna idéer? Vill vi satsa på dessa kommuners möjligheter? I så fall måste det finnas annat än en bostadsdelegation, som ligger dem så fjärran att det inte ens är någon idé för dem att ansöka om hjälp därifrån.
Fru talman! Jag kan försäkra Ulla-Britt Hagström att de kommuner som har fört en dialog med Bostadsdelegationen har uppskattat det väldigt mycket. Det är också många kommuner i det här landet som har fått medel beviljade från Bostadsdelegationen och som har gjort upp en åtgärdsplan tillsammans med den. De har sett den processen som ett väldigt bra stöd. De har fått möjlighet att sanera sitt bostadsbestånd och fått en förbättrad ekonomi utan att detta alltför allvarligt har ingripit i kommunernas övriga ekonomiska förutsättningar. Så Bostadsdelegationens arbete har varit viktigt och bra, och vi har naturligtvis en beredskap för att vidta ytterligare åtgärder, om det skulle visa sig vara nödvändigt. När det gäller marknadsförutsättningar och lokala förhållanden har jag samma uppfattning som Carl Erik Skårman. Det är naturligtvis företaget och kommunerna som i första hand måste se till att hantera problemen. Företagen måste anpassas till en föränderlig värld, som jag uttrycker det in interpellationssvaret. Nu finns det här en väldig dramatik. Om vi går tillbaka tio år, till 1989 och 1990, då fanns det bara 5 000-10 000 tomma lägenheter i landet. Det har alltså hänt oerhört mycket under 90-talet, dels som en följd av den ekonomiska krisen under 90-talet med sjunkande allmän efterfrågan på bostadsmarknaden - men det har ju svängt nu - dels till följd av de flyttningsmönster och befolkningsförändringar som vi har kunnat se. Det har sannerligen inte varit lätt för många kommuner att hantera den här situationen, det finns det skäl att understryka. Än en gång: Jag tycker inte att man ska ta SA BO:s rapport för given. Utvecklingen är inte ödesbestämd. I dag finns det 30 000 tomma lägenheter. Det är inget som säger att man om tio år kommer att ha tomma lägenheter i ett bestånd på 42 000 lägenheter. Det är framför allt inget som säger att det kommer att bli fråga om de resursbehov som SABO visar på i sin rapport. Ulla-Britt Hagström, stopplagstiftningen förhindrar ju inte kommunerna att vidta åtgärder. Det finns möjligheter att avyttra ett fastighetsbestånd inom ramen för stopplagstiftningen. Det finns också möjligheter att begära dispens hos regeringen om man vill göra ett mer långtgående ingripande när det gäller det kommunala ägandet i bostadsföretagen. Ännu har jag inte sett någon sådan dispensansökan. Stopplagstiftningen är alltså inget hinder för kommunerna att vidta åtgärder för att komma till rätta med situationen på den lokala marknaden. Det finns många kommunala bostadsföretag som har jobbat aktivt med hyressättningar för att försöka hantera problemen. De har infört särskilda ungdomsrabatter för att locka till sig unga människor till kommuner. Det gäller en del kommuner som ligger på lämpligt avstånd från universitetsorter. De har byggt om tomma lägenheter till studentbostäder. Det finns väldigt goda förutsättningar att på olika sätt möta problemet. Men i vissa situationer är de ekonomiska påfrestningarna så extrema för kommunernas övriga verksamhet att vi på det nationella planet måste ha möjligheter att gå in och hjälpa till och bistå, och det har vi via Bostadsdelegationen visat att vi är beredda att göra.
Fru talman! Uppenbarligen är vi helt överens om att det är ett mycket stort och allvarligt problem som SABO här har visat på. Det har inte uppmärksammats så mycket, men likväl är det mycket stort och väldigt allvarligt. Jag är fortfarande nyfiken på hur statsrådet tänker sig konkreta åtgärder för att komma till rätta med det här. Jag tror inte att man kommer ifrån att till sist måste man rent av spränga en del ganska nybyggda hus. Sedan tycker jag att det är roligt att höra statsrådets uttalande om självständigheten och ansvaret hos de kommunala bostadsföretagen och deras ägare, kommunerna. Jag hoppas verkligen att denna filosofi kommer att prägla statsrådets bostadspolitiska agerande även framdeles när det gäller de företag som klarar av sina problem, exempelvis i Stockholm.
Fru talman! Nu blev jag något irriterad, Carl-Erik Jag träffar kommunalpolitiker runtom i landet som säger så här till mig: Hur kan ni tillåta att ledningen i Stockholms kommun säljer ut det allmännyttiga bostadsbeståndet och tillåter kommunerna att tillgodogöra sig miljardvinster? Det är inte lite pengar som det är fråga om. Det är pengar som är tillkomna genom en uppbyggnad av ett bostadsbestånd som hela Sverige har svarat för. Det är ju faktiskt alla skattebetalare i det här landet som har medverkat till uppbyggandet av bostadsbeståndet i Stockholm genom frikostiga bostadssubventioner. Kommunalmännen ställer då följande fråga: Varför tillåter ni detta? Varför ser ni inte till att ni tar hand om pengarna och använder dem till att hjälpa till i andra delar av landet, som har problem inom allmännyttan till följd av de starka befolkningsmönstren? Jag har inte så bra svar på den frågan. Jag tycker att det är ett ganska omoraliskt beteende som Stockholmsmoderaterna har när man gör sig av med ett bostadsbestånd och en förmögenhet som hela svenska folket har svarat för uppbyggnaden av. Jag kan försäkra Carl-Erik Skårman att vi från regeringens sida har en stor beredskap för att vidta ytterligare åtgärder utöver de som vi har visat genom Bostadsdelegationen. Moderaterna har hitintills inte visat så stort engagemang i frågan. Ni har inte varit så positiva till Bostadsdelegationens eller Kommundelegationens arbete. Men jag skulle ju välkomna om det vore en omsvängning på gång inom Moderaterna. Och möjligen, om jag ska vara snäll, kan jag väl tolka Carl-Erik Skårmans engagemang i den här interpellationsdebatten som att det just är en omsvängning på väg inom Moderaterna när det gäller möjligheten och ansvaret från statens sida att bistå kommuner med ekonomiska svårigheter.

Fru talman! Tack och lov har vi inte haft mycket av politisk terror i vårt land, Johan Lönnroth. Det är inte ord jag vill ta i min mun i de här sammanhangen. Däremot är det alldeles klart att de svenska kommunisterna har en skrämmande historia. Den är naiv i många delar, som Johan Lönnroth sade. Jag tycker nog också att den är skrämmande. Man tog avstånd från demokratin. Man hyllade Stalin. Man stödde Molotov-Ribbentrop-pakten och Sovjetunionens anfall mot Finland. Kirunasvenskarna är en liten del i den historien. Det är ändå en del av den svenska kommunismens historia. Siv Holma har förvisso rätt i att det var många olika skäl som gjorde att man for till Sovjetunionen - idelogiska men också rent ekonomiska och sociala skäl. Det må vara hur det vill med det. Det är ändå bra om vi får reda på så mycket som möjligt. Den uppmärksamhet som Kaa Enebergs bok har skapat, som dokumentärer i etermedierna har skapat och som denna riksdagsdebatt förhoppningsvis skapar är viktig. Den gör att forskare intresserar sig för området. Men det är inte bara forskare som gör det. Det har författare, journalister och debattörer visat tidigare. Det är bra om man sprider ljus över den här tiden och vad som faktiskt hände kirunasvenskarna. Jag kan inte garantera interpellanten Carina Hägg att det kan bli forskning om kirunasvenskarna för pengar i det forskningsprogram som jag nämnde. Vi har satt upp ett forskningsprogram speciellt för kommunismens brott. Forskningsprogrammet är i princip öppet för angränsande frågor. Det vi gjorde när vi satte upp ett speciellt program för forskning om kommunismens brott ska vara ett undantag. Vi ska inte ge pekpinnar av det slaget från regering och riksdag. Det ska vara i mycket speciella fall. Därför tycker jag att kirunasvenskarnas situation måste kunna inmängas. Forskare kan vända sig till hela forskningssamhället. Universitet, högskolor och forskningsinstitutioner har faktiskt fått stora anslagssummor under senare tid. Jag hoppas att vi fortsätter diskussionen om kommunismens historia. Den var amper för ett par år sedan. I grunden handlar det om demokratiska värderingar, hur vi ska vaccinera oss mot odemokratiska värderingar. Då kan kirunasvenskarnas historia vara ett exempel. Jag hoppas att vi inte bara ska tala om forskare utan också vad debattörer, skolor, folkrörelser, journalister osv. kan göra, så att det blir en allmän uppmärksamhet omkring frågan. Därmed kan ökat ljus spridas över denna historiska företeelse och vi kan vaccineras mot odemokrati i fortsättningen.
Fru talman! Jag tackar för statsrådets vänliga och införstående svar. Jag förstår att statsrådet har funderat mycket på dessa frågor och är kunnig, både om det som direkt berör interpellationen och kommunismen i stort. Jag tillhör dem som hade hoppats att forskningsprogrammet skulle ge en möjlighet att forska i ämnet. På ett tidigt stadium gav dock ansvariga personer signaler om att ämnet inte passade inte in i forskningsprogrammet. Det gjorde att man inte ens ansökte om pengar. Efter att jag fick det skriftliga svaret från Lena Hjelm-Wallén har jag kollat med ansvariga om det var möjligt att komma in senare och ta del av pengarna. Jag fick då också ett tydligt nekande svar. Eftersom programmet löper på tre år får man hoppas att det kan ske en omprövning. Det finns också andra pengar. Det vi har sett hittills är att det inte har varit möjligt att forska om detta område. Därför kvarstår min fråga. Det är ett ansvar även för regeringen att se till att vi kan gå till botten med frågan. Det som mina två meddebattörer har sagt i sina inlägg är inte värt ett enda dugg. Det följer samma linje som vi har kunnat se tidigare. Man talar om att man ska kunna bidra till att öppna upp i de här frågorna. Vi kan på ett mycket bra sätt ta del av tidigare mörkläggningsförsök genom att läsa Kaa Enebergs bok. Innan jag ser något konkret från Vänsterpartiet vill jag säga att det vi ser är ytterligare dimridåer, i stället för att man går på djupet i frågorna. Det finns ingenting i UD:s arkiv som vittnar om att kommunister har hört av sig för att efterfråga försvunna eller på annat sätt öka klarheten om vad som har hänt de försvunna, vilka öden de har gått till mötes. Kommunister, även här i riksdagen, fortsatte att tiga medan Stalins offer rehabiliteras i dagens Ryssland. Vi vet att det finns många som på ett aktivt sätt bidrar till att bringa klarhet i frågorna där. Man tycker att det skulle vara än lättare här, där vi inte har haft historien hos oss på samma påtagliga sätt. Många som godtagits som försvunna har nu spårats till avrättningsplatser, främst i ryska Karelen. Ett trettiotal svenskar finns väl dokumenterade som avrättade i hemliga polisens, NKVD:s, arkiv. Jag fäste mig också vid det som Leo Eriksson sade: Mamma var livrädd att öppna munnen, av rädsla för att moster skulle råka ut i Sovjet. Vi kan inte göra någonting för Leos mamma och moster nu. Men vi är skyldiga Leo och andra anhöriga att gå till botten med kapitlet om kirunasvenskarna. Varför var de långt in på 80-talet rädda för att säga sin mening i Sverige? Vilka var de rädda för? Vilka var de rädda skulle rapportera? Leo Eriksson har varit inbjuden till riksdagen för samtal, samtal som utvecklades mer till förhör, om jag läser upptagningarna från de bandinspelningar som gjordes. Han samtalade med Gudrun Schyman. Hon finns inte här närvarande. Han samtalade också med Johan Lönnroth, som är närvarande här. Riksdagsledamoten Siv Holma var inte närvarande men hade plockat fram bakgrundsmaterial och hade väl i uppdrag att samla in något slags motbevis. Återigen: Den vänsterpartistiska vägen för att få fram sanningen är en återvändsgränd. Därför faller ansvaret tungt på andra, för att ge återupprättelse åt dem vars anhöriga for i väg och mötte ett grymt öde men också åt dem som kom tillbaka och möttes av en stor tystnad.
Fru talman! Jag ska undvika att anslå det tonfall som Carina Hägg använder. Jag rekommenderar alla att läsa Kaa Enebergs bok, inräknat den delvis publicerade intervjun. Jag hade önskat att hon hade tagit hela. De flesta som läser den kan förstå de känslor som fanns i rummet. Det var för övrigt vi som hade tagit initiativet till samtalet. Vi sade att det var helt okej att han spelade in det på band osv. Att kalla det för ett förhör är oerhört märkligt. Jag berättar bl.a. i det här förhöret att jag själv har blivit fysiskt utkastad från min egen partiexpedition av kommunister som ansåg att jag var alltför antisovjetisk. På något sätt var det mycket svårt för Leo Eriksson att begripa att det inte var fullt så enkelt som att Gudrun Schyman och jag var de ideologiska arvtagarna efter Stalin, och det kan jag förstå. Lena Hjelm-Wallén talar om att vi ska vaccineras mot antidemokratiska värderingar. Carina Hägg efterlyste konkreta belägg för att vi har gjort någonting. Vi har publicerat en bok i två upplagor, som jag också önskar att ni båda ville ta del av. Den heter Lik i garderoben och kom i en första upplaga 1993 och en andra 1996. Där har vi försökt gå igenom vår egen historia och dess synnerligen mörka sidor som också finns. Vi har öppnat våra arkiv. Jag har personligen bidragit till att hjälpa forskare att komma in i arkiven i Moskva. Jag kommer att på alla möjliga sätt som står i min makt hjälpa till att få fram hela sanningen. Men jag tror att sanningen betjänas bäst av att man undviker de något hysteriska inslag i debatten som har förekommit på bägge sidor och att vi kan få fram sanningen, inte bara om detta utan också om den åsiktsförföljelse som har bedrivits mycket aktivt här i Sverige, mot kommunister.
Fru talman! Jag vill börja med att återigen instämma i det Johan Lönnroth sade i sitt anförande. Jag skulle vilja bemöta påståendet att bl.a. jag har varit med om att bedriva någon form av mörkläggningsförsök. Jag är lika intresserad som alla andra att få ta del av vad som faktiskt har hänt. Det finns i vårt parti i Norrbotten människor som har eftersökt sina anhöriga. Jag har varit i kontakt med dem. Det är bröderna Fors vars farbror Otto Fors var där. De håller fortfarande på att söka anhöriga som finns kvar där. Det gäller en person heter Julius Fors. Jag har också varit med om att ta initiativ i mitt eget Norrbottensdistrikt om att man ska göra ett historieprojekt för att klarlägga vad som faktiskt har skett och göra det man kan för att få fram saker och ting i ljuset. Det var intressant att Carina Hägg tog upp Leos mamma. Det var precis henne som jag nämnde, Astrid Eriksson. Hon arbetade på arbetsförmedlingen i Kiruna. Min kusin var faktiskt hennes arbetskamrat. Det var av henne jag fick reda på att Astrid Eriksson hade varit med i ett TV-program som Maj Fant ledde. Jag kommer inte ihåg exakt vad programmet hette, men det var i början på 90-talet. De här frågorna har varit uppe. Men de har inte fått det intresse som de nu har fått. Det är bra att vi nu ska diskutera de sakerna. Jag kan avslutningsvis säga att många har varit i kontakt i och med att Kaa Eneberg har tagit fram uppgifterna. De känner sig lite misshandlade därför att man inte har visat på hela underlaget.

Fru talman! Den här interpellationsdebatten står på två ben. Det gäller först sakfrågan om kirunasvenskarnas situation och vad som hände dem som en del i kommunismens mörka historia. Det handlar också om hur öppen och hjälpsam man har varit från det kommunistiska distriktet uppe i Norrbotten under årtiondena och i nuvarande Vänsterpartiet. Om detta kan vi fortsätta att ha olika åsikter. Jag hoppas att det ska vara så i dag, när ändå så mycket finns på bordet, att vi ska kunna hjälpas åt på olika sätt för att se till att allt kommer på bordet. Det gör det ändå förr eller senare. Då är det bättre att det gör det förr. Den andra delen är Carina Häggs envetna krav och önskemål om forskning. Jag delar den uppfattningen, Carina Hägg. Det ska vara forskare inne i bilden också här. De har störst möjligheter att göra allsidiga belysningar, som man naturligtvis inte på samma sätt kan förvänta sig av en journalist, författare eller dokumentärfilmare, exempelvis. Därför vill jag också gärna ha mer av forskning. Jag hoppas återigen att det kommer att ske. Det kan vara studerande som kanske inte har kommit så långt i sin akademiska gärning. Men man kan faktiskt skriva uppsatser och börja på det sättet. Det kan göras vid vilken högskola som helst, eftersom man fritt väljer ämne. Sedan kan man bygga på det i olika forskningssammanhang. Forskaren själv måste visa att det finns en kvalitet i det man vill forska om för att få forskningspengar. Jag tror inte att det finns någon som säger nej till det om det man vill göra verkligen är vetenskapligt väl kvalificerat. I det speciella forskningsprogrammet om kommunismens brott har den första utdelningen av medel redan skett. Den är ingenting att göra vid. Men vi är nu i en situation där Vetenskapsrådet inte har tagit ställning till hur den resterande delen ska användas. Det är därför jag kan säga att även där finns det möjlighet. Det är fortfarande öppet. Men man ska inte bara stirra sig blind på Vetenskapsrådets speciella forskningsmedel. Jag tycker att hela den akademiska världens medel borde kunna användas här när det finns ansökningar om att få medel för vetenskapligt kvalificerad forskning.
Fru talman! Jag förstår när jag lyssnar på statsrådet Lena Hjelm-Wallén att jag inte kommer att få ett jakande svar på mina frågor även om vi skulle förlänga debatten. Regeringen avser inte att ge ett utredningsuppdrag. Jag förstår också att regeringen är väldigt angelägen om att det kommer forskning till stånd. Jag får väl hoppas att den här debatten ändå har bidragit till att skapa ett ökat intresse och kanske en förståelse för att det finns ett starkt samhällsintresse att vi kommer vidare i dessa frågor. Jag efterlyser största möjliga objektivitet i dessa frågor. Den politiska diskussionen finns det säkert en del av oss som gärna tar del av. Men vi vill ju ha fakta för att kunna lära oss av historien och för att kunna gå vidare utifrån den. Däremot blir jag väldigt bekymrad när jag lyssnar på de två debattörerna från Vänsterpartiet, som ändå haft några årtionden på sig att fundera över dessa frågor. De säger att de har funderat och tittat på dem. Men de kan inte presentera något konkret om vad som hände. Vi vet att sökandet efter lille Julius påbörjades mycket sent. Vi hittar ingenting i UD:s papper om att man har eftersökt anhöriga. Vi ser heller inga uppgifter om vad som hände med pengarna. Jag tycker att det vore väldigt intressant att komma till klarhet i var värvningspengarna tog vägen. Vem tillgodogjorde sig dem? Gick de ned i privata fickor? Var kom pengarna ifrån? Var det från den sovjetiska legationen här i Stockholm? Gick de in i någons partikassa? Är det därför en del har skavsår i skorna, eftersom de står på en partikassa som till viss del är byggd på pengar från den här människohandeln, eller vad är det? Jag tycker att det finns frågor som vi är skyldiga dem som av en eller annan anledning reste till Sovjet att besvara. Det kan ha varit äventyrslystnad eller att de sökte sig en bättre utkomst. Det kan ha varit framtidsdrömmar. Det här var före tågluffandets tid. Jag kan inte skuldbelägga dem som reste, utan jag söker de som är ansvariga för det öde de mötte och för att mörklägga historien framöver.

Frågorna är ställda med anledning av riksdagsbeslutet i höstas att medge försöksverksamhet med nya modeller för stöd till fonogramproduktion inom en totalt sett minskad medelsram för bidrag till fonogram och musikalier. Vad gäller själva anslagsutrymmet för år 2001 vill jag inledningsvis ge en kort faktaredovisning. Enligt regleringsbrevet ska den berörda medelsramen användas för bidrag till framställning och utgivning av fonogram - alltså det stöd som Peter Pedersens frågor gäller - men också för bidrag till Musikaliska akademien för utgivning av svenska tonsättares verk och till STIM - Svensk Musik för notutgivning, information och internationell kontaktförmedling. Den totala medelsramen till de tre ändamålen uppgick år 2000 till 13,2 miljoner kronor, varav Statens kulturråd använde 9,8 miljoner kronor till fonogramstöd. För år 2001 uppgår den totala medelsramen enligt regleringsbrevet till 10,2 miljoner kronor, varav Kulturrådet enligt uppgift kommer att lägga 7,6 miljoner kronor på fonogramstödet. Beloppsmässigt är skillnaden mellan årets och förra årets fonogramstöd knappt 23 %, inte 40 som hävdas i interpellationen. Den beräknade anslagsnivån grundar sig inte på några slutsatser angående kostnadsutvecklingen på fonogramområdet, även om IT-utvecklingen enligt vissa bedömare kan komma att leda till enklare produktionsprocesser och därmed lägre kostnader. Den återhållsamhet som regeringen anser bör iakttas när det gäller den statliga insatsen är i stället knuten till försöksverksamheten med friare bidragsformer. Utvecklingen på fonogramområdet går för närvarande mycket snabbt. Internet ger nya förutsättningar för produktion och distribution av musik. Alltfler små oberoende bolag bildas, särskilt inom ungdomsmusiken. Småbolagen står för mycket av nytänkandet, men när en produktionsidé bedöms som kommersiellt gångbar köps både den och bolaget ofta upp av ett större företag. Det är tveksamt om det hittillsvarande stödet till enskilda fonogramproduktioner kan hejda den utvecklingen. Bristen på goda ansökningar t.ex. från de nyaste formerna av populärmusik tyder också på svårigheter för statens stöd att få fullt genomslag hos det unga musiklivet. Det är bl.a. mot den bakgrunden som Kulturrådet under tre år får pröva alternativa stödformer. Små bolag ska exempelvis kunna få ett årligt verksamhetsstöd, och marknadsföringsstöd ska kunna ges till större bolag så att de stimuleras till att satsa på smalare utgivning. Det är enligt min mening nödvändigt att staten prövar nya sätt att främja mångfald och kvalitet i musikutgivningen samtidigt som det finns skäl att gå försiktigt fram under rådande förhållanden av stark förändring. Inom den bidragsram på 7,6 miljoner kronor som Kulturrådet avsatt för år 2001 bör det finnas goda möjligheter att både göra vissa försök med nya stödformer och lämna ett traditionellt fonogramstöd av rimlig omfattning. I likhet med Peter Pedersen är jag angelägen om att små och oberoende skivbolag med kvalitetsutgivning ges möjlighet att överleva och att även smala musikgenrer får en god spridning. Det blir därför viktigt med en noggrann uppföljning av statens insatser i förhållande till utvecklingen på fonogramområdet. Regeringen har uppdragit åt Kulturrådet att analysera effekterna på olika genrer av bidragsgivningen enligt de nya riktlinjerna. En första återrapportering ska ske den 22 februari år 2002. Utvecklingen kommer att redovisas för riksdagen som ett led i budgetpropositionens resultatbedömning.
Fru talman! Jag vill tacka kulturminister Marita Ulvskog för svaret. Jag kan samtidigt utöva lite självkritik, vilket också var populärt i den förra interpellationsdebatten. Det gäller det här med 40 eller 23 procents nedskärning. Det stämmer att det är 23 % när det gäller själva fonogramstödet. Men jag kan också konstatera att hos två av de instanser som kulturministern nämnde i sitt svar, nämligen Musikaliska akademien och STIM, finns också den här variationen mellan 40 och 23 procents nedskärning. Vi har väl läst lite slarvigt på båda håll. Vi pratar mycket om det svenska musikundret och svensk popindustri. Sverige ligger långt framme även när det gäller klassisk musik och jazz. Men egentligen kan man fråga sig hur svenskt musikundret är, när de flesta skivbolagen inte har sin bas i Sverige. De svenska artisterna ägs alltså mer eller mindre av utländska skivbolag. Om jag inte har läst fel är det ungefär sex sju skivbolag som dominerar världsmarknaden. Jag kommer nu till min enkla fråga och fundering. Jag har ingenting emot att man breddar verksamheten. Lite underförstått kan man läsa att det ska kunna ges stöd även till andra, större skivbolag om de har en mer kvalitativ utgivning av skivor, och kanske även pop och rockmusik. Det har jag alltså ingenting emot, men vad jag inte förstår är varför man vidtar åtgärden att sänka anslaget med 2,2 miljoner eller 23 % samtidigt som man ska pröva friare bidragsformer. Många av skivbolagen samt STIM och Musikaliska akademin har kommit in med skrivelser och ställer sig just frågorna om den här kopplingen. Samtidigt som man föreslår nya stödformer och friare bidragsformer skär man ned anslaget med 2,2 miljoner. Ministern säger i svaret - och jag tror att hon menar det också - att hon vill ha kvar de små, oberoende skivbolagen med kvalitetsutgivning, men att det kan vara svårt att hålla emot med statliga medel. Ja, jag kan också inse att två tre miljoner hit eller dit inte stoppar de stora skivbolagen. Men man kanske borde öka fonogramstödet något om man verkligen vill ha kvar de små, oberoende skivbolagen som ger ut jazz, klassisk musik och ungdomsmusik.

Fru talman! Jag tror att vi är rätt ense, interpellanten och jag, om vikten av att ge stöd. Det gäller först och främst i form av verksamhetsstöd i stället för de väldigt snävt riktade stöden till enskilda produktioner som de små bolagen gör. De får bättre kontinuitet i sin verksamhet om de kan få verksamhetsstöd. Man bör även försöka uppmuntra jättarna, i den mån det är möjligt, att också ägna uppmärksamhet åt den smala musiken. Kulturrådet har självkritiskt gått igenom hur dessa medel har använts. Rådets bedömning är att medlen inte har använts på ett så kvalitativt gott sätt som man kanske skulle kunna använda dem på. Det är problemet. I praktiken innebär omläggningen att ramen nu fastställs till 7,6 miljoner kronor när det gäller det traditionella fonogramstödet. Det behöver inte betyda att stödet till enstaka fonogramproduktioner minskar i motsvarande mån. Allt beror på hur Kulturrådet väljer att fördela de tillgängliga medlen. Kulturrådet vet mycket väl att villkoren för olika genrer skiljer sig åt väsentligt. Sådana hänsyn kommer rådet med största sannolikhet att väga in i sina ställningstaganden. Man kan alltså säga att detta är en kritisk genomgång. Används dessa medel på absolut bästa sätt för att åstadkomma hög kvalitet och mångfald? Det finns frågetecken där. Vi prövar nu en försöksverksamhet och ser om det går att utveckla stödet. Anslagsnivån har vi en möjlighet att återkomma till en gång om året. Då kan vi se om vi finner att detta är en ordning som fungerar så bra att man bör lägga på mer pengar, eller om man bör söka andra sätt att nå de höga ambitioner som vi har med fonogramstödet.
Fru talman! Det låter förtroendeingivande. Jag hoppas att så blir fallet, och att man verkligen tillskjuter eventuella extra medel om det visar sig att pengarna inte räcker till i de nya friare bidragsformerna. Jag kan bara konstatera att de mindre skivbolagen ser sin egen undergång. De är ju direktintressenter i detta och man kan förstå att de är tveksamma. Jag hoppas att de har fel, men vissa använder väldigt drastiska formuleringar. Musikaliska akademien säger däremot att man emellertid inte i fråga om anslagets storlek accepterar det skäl som anges för viss återhållsamhet, med tanke på den snabba förändring som musiklivet genomgår. Man hänvisar till att många av de kostnader som finns faktiskt ökar snarare än minskar. Den tekniska utvecklingen får inte de påtagliga resultat som man kan läsa in åtminstone indirekt i både budgetpropositionen och interpellationssvaret. STIM säger angående den motivering till sänkning som anges i budgetpropositionen att den tekniska utvecklingen när det gäller produktion och distribution av fonogram ännu så länge är i sin linda. Vad gäller produktion av fonogram är den avgjort högsta kostnaden musikerkostnaden. På det området kan inte den tekniska utvecklingen innebära några besparingar, och det har den inte heller gjort. Vidare har kostnader för studior och inspelningsteknik ökat, inte minst genom utvecklingen av ny teknik. Inte heller produktionskostnaderna har alltså minskat. Man konstaterar att det framför allt är pop och rock som man kan skaffa fram via MP3-filer osv. på Internet. Det är inte klassisk musik, jazzmusik osv. Jag tycker att det är oerhört bra att ministern lyfter fram att det finns olika musikgenrer. I andra sammanhang har hon också lyft fram ungdomsmusiken som en viktig del och att den ska kunna få stöd. Men för mig är det fortfarande väldigt luddigt varför ett minskat anslag innebär bättre verksamhet, även om man gör det under friare former. Man skulle kunna ha behållit anslaget men prövat nya former, och sedan sett vart det skulle kunna leda. Det hade varit mer trovärdigt - det tycker både jag och många av de intressenter som jag har läst upp här, dvs. Kungl. Musikaliska akademien, STIM och en rad mindre skivbolag.
Fru talman! Den enda förklaringen, utöver det som redan har sagts, till en neddragning av anslaget är att när man prövar nya former så vill man vara lite försiktig, och inte riskera skattebetalarnas pengar på sådant som sedan inte visar sig fungera. När man söker nya vägar måste man hela tiden vara beredd att också riskera något. Vi tyckte att det var rimligt att dra ned fonogramstödet under en tid och pröva nya vägar. Jag tror att interpellanten och jag är helt överens om målet. Det handlar om att se till så att vi får en mångfald och behåller den på produktionssidan och att det finns små bolag som Silence, för att nämna ett exempel, som kan fortleva och utvecklas. Men det handlar också om att försöka finna ut om det finns utrymme att stimulera till ökad mångfald även i de stora kolosserna.
Fru talman! Jag ska vara kortfattad. Under 70 talet fanns den s.k. alternativa musikrörelsen. Då byggde man upp en helt egen distribution av skivor och en rad olika skivbolag. Men sedan har Amaltea och Missle köpts upp. Jag nämnde MNW. Av någon anledning har det tagit väldigt lång tid från det jag skrev den här interpellationen till dess den lämnades in. Jag är lite osäker på det, men jag undrar om inte MNW har blivit uppköpt av utländska intressenter - åtminstone är det på gång. Det finns inte så många kvar av de här mindre oberoende bolagen längre. Men det är mycket riktigt så som ministern säger, nämligen att det är så utvecklingen ser ut - tyvärr, skulle jag vilja säga. Så fort de lyckas med sin produktion blir de uppköpta av de större bolagen. Där borde vi kunna göra mer för att se till att de kan behålla sitt oberoende av den stora marknaden under en längre period. Då behövs det, som jag ser det, något mer pengar och inte mindre. Men jag vill ändå tacka för svaret och hoppas att vi ska kunna ordna detta på ett bra sätt för den svenska musikindustrins framtid.
Fru talman! Diskussionen om de små bolagens framtid var ju oerhört intensiv för ett och ett halvt eller två år sedan, och det gällde även de ganska stora bolagen med svenska mått mätt, t.ex. MNW. Sedan förändrades marknaden i ett slag. Det har med teknikutveckling och marknadsutveckling att göra. Där har vi inte, med de kulturmedel som står till buds, kunnat hålla tillbaka denna utveckling. Det handlar om gigantiska belopp som måste läggas in. När det gäller MNW har det blivit en negativ utveckling om man ser till ägarsidan. Men Silence, för att ta detta lilla bolag i Värmland, har gått åt precis rakt motsatt håll. Man har skaffat sig en full integritet. Man äger själva bolaget. Med ett verksamhetsstöd av den typ som vi nu prövar tror jag att den typen av bolag kommer att finna mer kontinuitet. Jag tror att det kan vara av betydelse, även om jag naturligtvis inte ska gå händelserna i förväg och peka ut enskilda bolag. Kontinuitet och en annan användning av stöden än till enskilda produktioner tror jag kan betyda mycket just för dessa små självägande bolag.

Fru talman! Lars Ångström har frågat mig om jag kommer att ta något initiativ för att förverkliga riksdagens ambition att enprocentsmålet ska nås så snart som möjligt, helst inom fem år. Det är glädjande att kunna konstatera att det finns en bred uppslutning i riksdagen för en snar återgång till enprocentsmålet. Det framstod tydligt under biståndsdebatten i riksdagen i december, då alla partier talade om vikten av att uppnå enprocentsmålet så snart som möjligt, med ett undantag - Moderaterna. Regeringen har vid ett flertal tillfällen uttalat ambitionen att påskynda återgången till enprocentsmålet. Vi har även sagt att detta också måste vägas mot det statsfinansiella läget i Sverige. Den socialdemokratiska regeringen kommer inte att svika sitt ansvar vare sig för den internationella solidariteten eller den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Sveriges bistånd växer nu snabbt, både genom tillväxten i Sverige och som andel av bruttonationalinkomsten. Liksom Lars Ångström skriver i sin interpellation, tar regeringen ett rejält kliv mot enprocentsmålet redan år 2003. Biståndsramen ökar då från 0,74 % av BNI till 0,81 % av BNI. Detta är ett tydligt uttryck för regeringens vilja och ambition att nå enprocentsmålet, som således står fast. Det kan det knappast råda någon osäkerhet om. För regeringen är det en viktig utgångspunkt i de fortsatta budgetdiskussionerna med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är i sammanhanget också glädjande att notera att det inte enbart är det svenska utvecklingssamarbetet som ökar, utan att vi även inom EU ser en välkommen ökning av biståndet. och 2003 innebär en faktisk ökning av biståndsramen med ca 2,4 miljarder kronor. Från år 1999 till år 2003 kommer biståndsramen att ha ökat med drygt 6 miljarder kronor, till ca 19 miljarder kronor. Det är en ökning med närmare 50 % på fyra år. I år är biståndsramen 15,7 miljarder. Förutom anslagen kommer vi att betala ut ca 1 1⁄2 miljarder i reservationer. Detta ger ett svenskt bistånd i år om totalt 17,2 miljarder kronor. Skuldlättnader är ett viktigt exempel, men det ger oss även möjligheten att satsa på nya områden som informations och kommunikationsteknologi. Ökade resurser ger oss också tillfälle att stärka insatserna inom övriga prioriterade områden såsom exempelvis utbildningssektorn, konfliktförebyggande, kampen mot hiv/aids och ekonomiska och institutionella reformer. Tillsammans fattade vi beslut som har stärkt svensk ekonomi och som resulterat i ett rekordstort bistånd.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka biståndsministern för det svar som vi fick här. När man läser igenom svaret noggrant ser man att det egentligen inte är något svar på den fråga som jag ställde. Jag känner mig därför lite besviken. Min fråga var nämligen hur biståndsmålet på 1 % ska kunna återställas till 2005. Biståndsministern svarar att målet på 1 % av BNI kvarstår och argumenterar kraftfullt för detta, men det har ju de socialdemokratiska regeringarna gjort många gånger. Med den takt som tidigare rådde skulle det ha tagit 30 år innan biståndsmålet på 1 % skulle ha återuppnåtts. Det var ju faktiskt inte förrän förra året, då Miljöpartiet i budgetförhandlingarna drev den här frågan väldigt hårt, som vi fick fram en förändring. Miljöpartiets kongress har beslutat att biståndet ska upp till 2 %. Som ett konkret delmål har vi att 1 % av BNI ska gå till biståndet år 2005. Det var först efter mycket hårda förhandlingar med regeringen förra året som vi fick upp biståndsnivån från perspektivet att kunna nå 1 % på 30 år till att kunna nå det på bara 5 år. Det första året ska nivån höjas från 0,74 % till 0,81 %. Min konkreta fråga till biståndsministern handlade inte om att vi har det här målet. Frågan var hur vi ska uppnå målet och när. Det var en väldigt konkret fråga. Det finns nämligen två olika alternativ. Antingen kan man höja biståndet från 2003 till 2005, eller så måste man höja procentsatsen för år 2003 till 0,83 %. Med den ökningstakten blir det 0,92 % år 2004 och 1,01 % år 2005, och då är vi uppe i 1 % år 2005. Men detta svarade biståndsministern inte på. Jag undrar lite grann varför. Vi har ett väldigt bra utgångsläge. Efter Miljöpartiets offensiv i budgetförhandlingarna förra året då vi fick upp biståndet med 1,2 miljarder mer än planerat såg vi hur de borgerliga partierna ändrade sig. Kristdemokraterna beslutade i juni förra året att ändra sin tidsplan för återställande av enprocentsnivån från 15 år till Miljöpartiets ambition på 5 år. Centerpartiet, som inte hade haft någon tidsplan alls, beslutade samma månad att biståndet skulle upp till 1 % inom 5 år. I oktober förra året beslutade Folkpartiet att ändra sin plan på 10 år för att få upp biståndet till 1 % till att det ska ske inom 5 år. Det är också Vänsterpartiets och Miljöpartiets ståndpunkt. Det finns alltså en väldigt bred parlamentarisk majoritet för att få upp nivån. 80 % av svenskarna engagera sig mot fattigdomen på jorden. Även där finns en väldigt bred folklig majoritet och en bred folklig opinion för ett ökat bistånd. Ekonomin i Sverige går oerhört bra. Genom det samarbete som vi har haft mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har vi nu överskottsbudgetar med mångmiljardbelopp. Det som tidigare var argumentet för att gå ned från 1 % av BNI till 0,75 % var just den dåliga ekonomin. Nu har vi en god ekonomi. Allt talar alltså för att vi har möjligheterna. De som inte ger klart besked är regeringen. Biståndsministern är fortfarande svaret skyldig: När avser regeringen att uppnå 1 % och hur?

Fru talman! 1,2 miljarder människor lever i absolut fattigdom. Det handlar om svält, brist på basal utbildning och brist på basal hälsovård. Det är naturligtvis inte alls acceptabelt. Det som är gemensamt för alla dessa länder är fattigdomen. Det är den som ska utrotas. Det är inte hur stora checkar vi skriver ut som är det viktiga utan att få bort fattigdomen på platsen. Orsaken till situationen är i de allra flesta fall vanstyre. Vi vet att länder med god governance, det har vi inte minst sett i Stilla havs-Asien, på 20-30 år kan gå från absolut fattigdom till relativt välstånd. Det stora problemet är Afrika, där fattigdomen ökar. Där har man kriser i form av både krig och hiv/aids, som sprider sig. Men man har också ganska omfattande naturresurser. 1950 hade Ghana och Sydkorea exakt samma utgångsläge, och situationen är i dag fullständigt olika. Det kan man måhända lära något av. Vad man kan göra är naturligtvis skuldsanering. Vi var först om att föreslå det. Men det ska förstås inte villkorslöst gå till korrupta, utvecklingsfientliga regimer som då bara får ökat låneutrymme. I fråga om välskötta länder är det dock ett lysande sätt att få till stånd ett oberoende av tidigare synder från gamla regimer. Det är viktigt med marknadstillträde, frihandel, familjejordbruk, småföretag, satsning på MR och demokrati och rättssamhälle. Vad vi behöver göra är att gå från gåvobistånd till kunskapsöverföring. Biståndet ska vara oljan i motorn och inte bensinen i tanken. Det viktiga är inte siffran på checken, även om Carl Bildt är den ende som uppfyllt enprocentsmålet, utan det är faktiskt resultatet på marken, på platsen. Det är antalet flickor som har fått utbildning. Det är hushållen som har fått rent vatten. Det är att länderna får avsättning för sina produkter, dvs. livsmedel, textilier och annat. Det finns en omfattande forskning som visar vad som är effektivt när det gäller att avskaffa fattigdomen. Det är det som är det viktiga - inte hur många procent som är utbetalade. Jag är optimist. Jag tror att det är möjligt att på 20 eller 30 år även i övriga länder gå från absolut fattigdom till relativt välstånd.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att jag blir väldigt glad när jag lyssnar på Lars Ångström. Det han säger visar att ett av våra samarbetspartier driver samma linje som regeringen, nämligen att vi ska nå tillbaka till enprocentsmålet. Lars Ångström räknade också upp flera andra exempel på det stöd som ett ökat bistånd har i Sverige. Det är väldigt bra. Vi behöver ha en sådan opinion för ett ökat bistånd, och vi behöver ett engagemang för ett ökat bistånd. Det som gör att vi kan se så optimistiskt på framtiden är ju att vi har en ekonomi som i dag tillåter oss att gå vidare och öka biståndet år från år. Det är naturligtvis det vi ska fortsätta göra. Jag har svar på de två konkreta frågorna. När ska detta ske? Det ska naturligtvis ske så snart vi klarar av att inrymma det i helheten i vår ekonomi. Här har åtminstone jag ett vägledande beslut från den socialdemokratiska partikongressen om att vi ska uppnå det här helst inom fem år. Självklart blir det i den här närfrågan en väldigt konkret diskussion i de budgetförhandlingar som nu förestår mellan regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Med all respekt för våra samarbetspartier är det här alltså en del i budgetförhandlingarna. Hur ska det ska gå till? Lars Ångström presenterar ett par olika tekniska lösningar. Man kan naturligtvis välja vilken form man vill och se hur man ska gå vidare i den här ökningstakten. Det viktiga är att vi ökar biståndet och att vi kan göra det inom den framtid då jag bedömer att vi rimligen ska kunna klara av det. När det sedan gäller Bertil Persson vill jag bara säga att det är klart att med tanke på den stora enighet som finns i Sveriges riksdag om att vi ska komma tillbaka till enprocentsmålet är det ändå lite märkligt att Moderaterna driver linjen att storleken på checken inte skulle ha någon betydelse. Tvärtom förespråkar de en minskning av biståndet. Det är väl självklart att våra möjligheter att stödja en positiv utveckling i världens fattiga länder har att göra med hur stort vårt bistånd är. Det är väldigt konkret en fråga om resurser. Vi ser en mycket intressant utveckling av biståndet i dag. Tidigare har det väldigt mycket handlat om projektstöd och stora investeringar. I dag handlar det mycket om att stödja hela program, om att stödja kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling. Det handlar om att stödja utvecklingen av rättsstater och en lagstiftning och institutionsutbyggnad som tjänar till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Självklart kan vi göra mer om vi har ett större bistånd. Det här tycker jag därför är en väldigt konstig argumentation från Moderata samlingspartiets och
Fru talman! Jag är fortfarande inte riktigt tillfredsställd med svaret som biståndsministern ger. Biståndsministern säger att det viktiga är att vi ökar takten. Jag är inte riktigt benägen att hålla med. Med den tidigare socialdemokratiska regeringstakten skulle det ha tagit 30 år innan vi hade återställt biståndet till enprocentsnivån. Det viktiga är väl snarare hur mycket vi ökar takten. Där bör ambitionen som jag ser det vara, och det är också Miljöpartiets politik, att återställa enprocentsmålet år 2005. Det är just det väldigt konkreta målet som i dag samlar en bred politisk majoritet här i Sveriges riksdag. Det finns en stark folklig opinion för det, och det finns ett ekonomiskt utrymme för det. Därtill kan man också lägga den socialdemokratiska partikongressens beslut förra året. Där säger man att i takt med ökat statsfinansiellt utrymme bör stegen mot enprocentsmålet påskyndas. Det finns alltså en klart uttalad ambition att öka takten så att man uppnår målet år 2005. Det är därför jag är intresserad av att höra biståndsministerns ambition. Det gäller inte att vi ska öka och vad vi ska uppnå utan hur mycket vi ska öka och när vi ska uppnå. Biståndsministern säger också här, fru talman, att det är så snart det ryms inom ekonomin som vi ska uppnå den här enprocentsnivån. Men det är ju en politisk bedömning. Det finns inget objektivt som säger när man ska kunna uppnå denna nivå. Det är en politisk bedömning. Det är i den politiska bedömningen som det finns en bred parlamentarisk majoritet som menar att vi kan uppnå den år 2005. De enda som inte uttalar en klar och tydlig ambition här i Sveriges riksdag är tyvärr regeringen, som fortfarande förblir svaret skyldig. Jag skulle också vilja kommentera Bertil Perssons inlägg. Visst är det helt riktigt som Moderata samlingspartiet säger att det inte är siffran på checken som är avgörande för utvecklingen i världen. Det finns många andra viktiga faktorer. Jag skulle vilja påstå att den kanske viktigaste faktorn av alla är just demokratiutvecklingen och hur vi lyckas stödja att demokratiska strukturer skapas, bildas och utvecklas. En viktig del av det svenska biståndet är just stödet för demokratiutveckling. Jag undrar hur Bertil Perssons eget parti agerar när det gäller t.ex. kommunistiska diktaturer som, det har vi lång erfarenhet av, har misshandlat ekonomier och därmed också folks möjligheter till överlevnad i stora delar av världen. Hur ser Bertil Persson på svensk krigsmaterielexport till kommunistiska diktaturer? Är det möjligt i moderaternas värld att bevilja export av krigsmateriel till en kommunistisk diktatur och därmed motverka demokrati och förmodligen också utveckling? Den frågan tycker jag vore intressant att få ett hederligt, rakt och tydligt svar på här i kammaren. Sedan vill jag säga att även om siffran på checken inte är avgörande kan väl Moderata samlingspartiet ändå inte mena att det inte finns något samband mellan siffran på checken och de åtgärder som vidtas. Självklart är det så att för rätt åtgärder krävs ekonomiska resurser, och ju mer omfattande de ekonomiska resurserna är, desto större förutsättningar har biståndet och demokratiutvecklingen att lyckas i världen.
Fru talman! Jag kan verkligen försäkra alla att vi från moderat sida inte är beredda att anslå bistånd för inköp av krigsmateriel. Den saken är fullständigt klar. När det gäller biståndet är vi alltid från moderat sida beredda att diskutera resultaten på marken - års bistånd tycker vi att det är ett för enkelt mått att se hur stora checkar man har skrivit ut, utan att veta hur dessa checkar använts. Det viktiga är att få ett effektivt bistånd. Vi är mycket glada att biståndsministern har tillsatt GLOBKOM-utredningen och att den är i gång. Den sysslar med det som vi har tjatat om länge, som vi tycker är väsentligt och som vi nu vet att biståndsministern också tycker är väsentligt, nämligen fattigdomsutrotningen. Vi har nu hållit på i 30 år med svenskt bistånd utan att se över målen annat än styckevis och delt. Det är viktigt att vi nu ser över dem ordentligt. Vi har också varit 40 år i Afrika. Det enda vi har åstadkommit är att apartheid är borta, och det är väl. I övrigt har det egentligen inte hänt någonting. Vi måste tänka igenom detta. Gör man som man alltid har gjort går det som det alltid har gått, och det har det gjort i Afrika. Därför finns det anledning att analysera vad vi gör där. Jag tror att man i Afrika måste göra en kraftsamling på några länder som kan framstå som föredömen. Jag tror också att man ska konstatera - det vet vi nu - att om man håller på länge med dåligt bistånd blir det inte bättre med tiden, utan man måste tänka igenom sin planering där. Jag tror också att regional samverkan, inte minst på MR och ekonomiområdet, är viktig. Vi måste också gå in och försöka klara krishanteringen på ett bättre sätt än vad vi gjort. Målet måste vara att utrota fattigdomen, inte att skriva ut stora checkar i det långa loppet. Det är fattigdomen som är gisslet i de fattiga länderna. Jag vill alltså tacka för GLOBKOM. Jag tror att vi när vi i oktober får resultatet ska kunna göra ett svenskt bistånd som vi i långa stycken kan vara överens om.
Fru talman! Jag är glad att Lars Ångström ändå har noterat - jag tror att det var så - att vi har en helt ny ökningstakt. Det har naturligtvis att göra med dels en mycket tydlig målsättning från den socialdemokratiska partikongressen, dels att vi har ett ekonomiskt läge som både gör att biståndet i sig ökar tack vare en god tillväxt i ekonomin och gör att vi successivt kan öka andelen. Målet är väldigt klart: Vi ska tillbaka till en procent. Samtidigt är vi nu precis i inledningen av viktiga budgetförhandlingar med våra två samarbetspartier. Det här kommer, såvitt jag kan bedöma, att bli en viktig fråga där vi uppenbarligen har väldigt gemensamma uppfattningar om målet. Jag vill också på nytt uttrycka att det är väldigt skönt att känna ett sådant starkt stöd från Miljöpartiet i fråga om att få ett utrymme för att fortsätta att öka takten när det gäller biståndet. När det gäller vårt bistånd och kvaliteten, som Bertil Persson var inne på, vill jag referera till den genomgång som OECD:s DAC har gjort och som ger svenskt bistånd ett väldigt högt betyg. Det är ett väldigt bra resultat. Jag tar alltså inte åt mig när Bertil Persson säger att vi inte vet någonting, att vi inte vet vad vi har gjort. Jag tycker att den här senaste utvärderingen ändå har gett väldigt mycket svar på hur resultaten av svenskt bistånd ser ut. Och återigen, Bertil Persson: Det finns ändå ett samband mellan hur stort bistånd vi är beredda att arbeta med och vad vi vill åstadkomma. Det sambandet går inte att förneka.
Fru talman! Biståndsministern kan vara helt övertygad om att vi har en samsyn om målet. Men jag är inte övertygad om att vi har en samsyn om ambitionen för när målet ska uppnås. Jag tror inte heller, även om vi fortsätter den här debatten, att jag skulle få det svaret här. Detta är en fråga som brådskar. Vi vet att över 800 miljoner människor i världen i dag lider av kronisk hunger till följd av svält och brist på livsmedel. Vi vet också att 34 000 barn dör av svält och undernäring varje dag. I dag dör 34 000 barn av svält och undernäring! Behoven är alltså enorma. Därför vore det bra om vi kunde få en tydlig förklaring av regeringens ambition. Som jag tidigare beskrev finns i dag såväl det folkliga stödet som det parlamentariska stödet för att höja biståndsnivån till en procent 2005. De enda som tycks bromsa - det är tyvärr det enda sättet jag kan tolka biståndsministern på - är regeringen, som inte är beredd att tala om att man avser att uppnå detta till 2005. Jag har svårt att tolka ministerns inlägg på något annat sätt. Till moderaterna vill jag slutligen säga att här hade Bertil Persson möjligheten att i kammaren, inför åhörarläktaren, förklara att Moderata samlingspartiet inte kan acceptera krigsmaterielexport till diktaturer som därmed motverkar den demokratiska utvecklingen. Jag talade aldrig om att det skulle användas biståndspengar, utan jag talade i generella termer. Därmed anser jag att Moderata samlingspartiet inte är trovärdigt. Man talar väldigt ofta om demokrati, men man är inte beredd att här i kammaren säga att man inte är för krigsmaterielexport till kommunistiska diktaturer. Det är inte trovärdigt; jag är ledsen.
Fru talman! Jag tycker att det är beklagligt om Lars Ångström tolkar mina svar på det sätt som han gör. Det är naturligtvis av respekt för de budgetförhandlingar som nu ska starta som jag inte ger mer detaljer. Nu ska vi gå in i de här samtalen, och jag är väldigt glad att det finns en samstämmighet i den här frågan.

Fru talman! Sten Andersson har ställt en rad frågor till mig angående rekrytering av välutbildad arbetskraft från utvecklingsländerna. Jag är glad att Sten Andersson, efter tidigare frågor om invandringens kostnader i Sverige, nu i stället riktar blickarna mot utvecklingsländerna. Huvudfrågan är följande: har bara börjat och är aktuell mot bakgrund av den demografiska förändringen. Befolkningen i EU, liksom i de flesta OECD-länder, blir allt äldre. Arbetsmarknaderna i dessa länder kommer att få ett underskott på personer i de arbetsföra åldrarna, kanske redan om 10-15 år. Detta kan bli ett hot mot vår välfärd. Arbetskraftsinvandring är dock endast en bland flera tänkbara åtgärder. Sverige arbetar aktivt med frågan om den demografiska utmaningen. Frågan kommer bl.a. att diskuteras av stats och regeringscheferna vid Europeiska unionens råd i Stockholm i mars. Kommissionen har nu lagt fram ett meddelande om en gemensam invandringspolitik där det föreslås en ökad samordning inom EU för att på längre sikt tillgodose behovet av arbetskraftsinvandring. Kommissionen föreslår en ordentlig debatt och en konferens under det belgiska EU-ordförandeskapet i höst. Konferensens slutsatser ska bilda underlag för vidare initiativ på området. Regeringen stöder detta arbete, och vi har ett nära samarbete med Belgien. Internationell migration är i grunden positivt för både utvandrings och invandringsländerna. Personers internationella rörlighet är ofta en del av den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen. Det är bra för utvecklingsländerna, liksom för de utvecklade länderna, att ha ett livligt utbyte av både människor, handel och investeringar. Självklart kan ett större, plötsligt utflöde av välutbildad arbetskraft vara negativt för ett utvecklingsland. Migrationen kan dock också ge mycket välkomna effekter. Förlusten av välutbildade stimulerar ofta till mer omfattande utbildningsinsatser i hemlandet. Det har också visat sig att många av de välutbildade, t.ex. IT ingenjörer från Indien som arbetat i USA, återvänder hem och investerar i nya företag. Migranter skickar ofta hem sparpengar som har en mycket stor betydelse för hemländernas utveckling. Enligt Världsbanken uppgår värdet till mer än 70 På detta sätt kan ett öppet utbyte över gränserna bidra till att både idéer, erfarenheter och sparkapital sprids genom migranternas nätverk. Migration stöder utvecklingen i stället för att utgöra ett hinder mot den. Avslutningsvis vill jag säga att befolkningen i många utvecklingsländer växer kraftigt. Arbetslösheten är ofta utbredd, och arbetskraften kan därför inte absorberas av dessa länders egna ekonomier. Utvandring är dock inte någon patentlösning på dessa problem. Arbetskraftsinvandring till EU, även om den endast är tillfällig, ska inte motverka den ekonomiska utvecklingen i dessa länder. Tvärtom möjliggör EU:s gemensamma biståndspolitik utbildningsinsatser för att underlätta migranternas återintegration i hemländernas arbetsmarknad efter hemkomsten. Biståndspolitikens målsättningar är långsiktiga och ska kunna bidra till ekonomisk utveckling i nära samarbete med utvecklingsländerna. Som minister både för bistånd och för migration har jag en särskilt god utgångspunkt för att se till att de migrationspolitiska målen överensstämmer med de biståndspolitiska.
Fru talman! Jag ska be att få komma tillbaka till det som statsrådet inledde sitt interpellationssvar med. Jag har i dagarna fått uppgifter om att frågan om kostnaderna för flyktingpolitiken och de referenser till olika utredningar som statsrådet framförde kan tolkas på olika sätt. Det blir nog en ny debatt i riksdagen om just den frågan. Sedan kommer jag till min fråga om import av arbetskraft. Frågan är - det medger jag - mycket svår. Ingen skulle drömma om att någon svensk - ung eller gammal - skulle hindras från att åka till ett annat land och jobba. Det vågar ingen ens tänka. Det ska vara så. Sedan kommer den andra delen. EU har nu under en ganska lång tid sagt att man måste importera välutbildad arbetskraft främst från fattiga länder, annars riskerar befolkningen inom EU att minska. Jag vill inte heller hindra någon som bor i ett u-land eller i ett fattigt land att söka lyckan i ett mer välutvecklat land. Det tycker jag spontant och helt självklart. Vad händer med de människor som blir kvar i de fattiga länderna utan de människor som är välutbildade och som kan konkurrera på arbetsmarknaden inom EU och i övriga västvärlden? Det blir logiskt sett svårare att bygga upp en hygglig ekonomisk och social standard i de länder där många välutbildade vill åka i väg för att söka lyckan i ett annat land. Jag vet inte vad man ska göra, men jag tycker att det är konstigt. EU har i dag ändå 15 miljoner arbetslösa. Finns det inte en utbildningsreserv, eller har EU haft en för dålig utbildningspolitik? Något enkelt svar på frågan finns inte. Statsrådet säger i sitt svar att arbetskraftsinvandring till EU är dock endast en bland flera tänkbara åtgärder. Kan då statsrådet precisera någorlunda vilka som skulle vara dessa alternativa tänkbara åtgärder?
Fru talman! De åtgärder som jag tänker på är naturligtvis - lite grann som Sten Andersson själv snuddade vid i sitt inlägg - de som redan finns i Sverige som ännu inte har kommit ut på arbetsmarknaden. Det kan dels vara invandrare, dels kvinnor som skulle vilja jobba mer som inte jobbar full tid. Det handlar om funktionshindrade som också har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Vi har människor i vårt land som ännu inte har fått chansen att komma ut. Vi behöver vidta olika åtgärder för att underlätta. Det gör också regeringen. Vi ser framför oss ett större EU, där också ett ytterligare antal medlemsländer är anslutna. Det ger ju naturligtvis en väldigt mycket större arbetsmarknad. Vi räknar med ungefär 100 miljoner människor ytterligare när kandidatländerna har vunnit inträde i EU. Vi har, jag vet inte om jag ska kalla det för en arbetskraftsreserv, i dag oerhört många medborgare i våra medlemsländer som ännu inte är medborgare i det land de är bosatta i, s.k. tredjelandsmedborgare. De har i dag en begränsad rörlighet. Att jämställa tredjelandsmedborgarna med EU-medborgarna skulle också underlätta för den stora gruppen att kunna flytta över gränserna och söka jobb varsomhelst inom unionen. Det är klart att det finns olika alternativ. Sedan har vi den demografiska frågan, dvs. det låga födelsetalet inom EU. Vi har kommit ned på en nivå likvärdig med många EU-länders. Det är i sig en för framtiden oerhört viktig fråga. Hur ska vi kunna skapa en situation som gör att unga familjer är beredda att skaffa fler barn? Det är några av de åtgärder som står till buds. Den sista åtgärden med ett ökat födelsetal har en oerhört långsiktig effekt. På kort sikt handlar det framför allt om att se till att de som finns i vårt eget land bereds tillfälle att komma ut på arbetsmarknaden. Sedan vet vi att vi har behov som inte kan tillgodoses på det sättet. Det behöver inte vara något motsatsförhållande, som jag bedömer det. Vi har sektorer som redan i dag inte kan få arbetskraft inom landet och inte inom EU heller. Det måste vi naturligtvis också vara uppmärksamma på. Vi ser en ökning redan från förra året till i år på antalet arbetstillstånd som har medgivits. Det är både en kortsiktig fråga inom vissa sektorer och en långsiktig fråga för hur vi ska lösa behovet av arbetskraft.
Fru talman! På det sätt som jag har följt debatten och läst de artiklar och rubriker som har skrivits om detta får man ändå intrycket att EU tänker mycket egoistiskt i frågan. Det är främst fråga om att främja EU-medborgarnas välfärd. Hur går det med de människor som bor i dag i fattiga länder när de som har någorlunda utbildning lockas till EU och västvärlden flyttar från sina hemländer? Jag har inte tänkt lika intensivt i de banorna. Jag måste fråga om ministern och EU verkligen pratar om samma sak. EU pratar om att ha hit välutbildade. Det finns i dag 15 miljoner människor som är arbetslösa i EU. Ministern pratar om kvinnor, och kvinnor kan också vara välutbildade men också lågutbildade. Hon pratar om invandrare som inte har kommit in på arbetsmarknaden, och hon pratar om att människor med fysiska hinder och handikapp skulle vara en reserv. Pratar statsrådet och EU i samma termer? Är det samma människor man vill satsa på? Då är det inga problem. Då kan det finns många fler människor i fattiga länder som skulle kunna komma hit här och få en utbildning och hjälpa till med att bevara vår välfärd. Men jag är rädd för, fru talman, att jag har rätt och att det EU vill i första hand är att se till att få hit människor som är välutbildade. Sedan skänker man inte många tankar åt de människor som av skilda skäl tvingas bli kvar i länder som är fattiga och som dessvärre, i alla fall kortsiktigt, blir ännu fattigare när välutbildade lämnar länderna.
Fru talman! Låt mig först bara säga att jag inte tror att en ökad rörlighet generellt skulle vara ett hinder för utveckling, utan kanske fastmer en stimulans för utveckling. Samtidigt måste vi naturligtvis hålla ett vakande öga på en situation där det skulle kunna bli ett stort utflöde av välutbildade människor till EU. Jag vet inte om jag i dag bedömer att risken är så stor. Tyskland har gett möjlighet för 20 000 IT tekniker att komma dit och få arbetstillstånd. Hittills har man lyckats värva 4 500 till Tyskland. Vi kan alltså inte se någon otroligt stor rörlighet, inte heller i övrigt inom EU. Det är egentligen ett väldigt stort problem att rörligheten mellan medlemsstaterna är så låg som den är. Det gavs alltså förra året 20 000 tillstånd för människor att komma hit och arbeta från länder utanför EU och EES-området. För dem som kom inom området var det 4 000 tillstånd. Det visar hur liten rörlighet det är inom EU och EES-området. Det som kommissionen har gjort genom sitt meddelande om migration generellt är inte att föreslå ett regelverk för framtiden utan mer att uppmana till debatt. Vi måste diskutera frågan om det långsiktiga arbetskraftsbehovet.

Det gäller inte minst det vi var inne på i den förra debatten om att förebygga konflikter och kunna bibehålla stabila betingelser i de fattiga länderna. På kort sikt kan vi se att vissa sektorer behöver utbildad arbetskraft, t.ex. hälso och sjukvården och det tekniska området. På lång sikt kan vi se mer att det finns ett strukturellt behov, och då handlar det om behov av arbetskraft inom alla sektorer och med olika sorters utbildningar. Det här är en stor och spännande fråga. Jag tycker att det är viktigt att vi tar tillfället i akt att också diskutera den ordentligt i Sveriges riksdag. Jag vet inte vilken gång i ordningen det är som jag har en debatt med Sten Andersson om just arbetskraftsinvandring. Jag hoppas att det är en diskussion som kommer att fortsätta.
Fru talman! Statsrådet återkommer ofta till EU:s välfärd, men jag tycker att hon uttrycker mindre sympati och förståelse för dem som kanske i högre grad behöver en del av välfärden, alltså de som inte har möjlighet att lämna länder som i dag är fattiga. Jag inser att det blir på det här viset. Jag kan inte säga att vi inte ska låta folk röra sig fritt, men vi måste också vara medvetna om konsekvenserna. Det är så, som statsrådet säger, att när människor lever i fattigdom och är lågutbildade finns det grogrund för religiös fanatism och diktatur. Det här måste vi vara mycket uppmärksamma på. Jag tycker att rörlighet är en stimulans. Rörlighet i sig, människor, handel och kunskap är sammantaget fruktbart för alla nationer. Men om man skulle gå ut och under en kort tid - dränera kanske är fel ord - tillåta en import av för många välutbildade från vissa länder är risken stor att dessa länder, i alla fall kortsiktigt, blir handikappade och får svårare att skapa en social trygghet. Vad gäller att folk inte kommer till Sverige kan jag förstå det. De svenska skatterna finns inte i något annat land, och därför har Sverige ingen dragningskraft.
Fru talman! Jag vet inte om jag var otydlig. Det var alltså Tyskland som inte hade haft möjlighet att rekrytera så många IT-tekniker som man hade tänkt sig, inte Sverige. Vi har inte gått ut medvetet och värvat. De som har sökt sig till oss har kommit på grund av en efterfrågan som inte har kunnat tillgodoses på annat sätt. Jag kan konstatera att Sten Andersson och jag i alla fall är överens på en punkt, nämligen att det är positivt med en ökad rörlighet. Jag tror väldigt starkt på att utbyte av arbetskraft, forskare, studenter och ungdomar bidrar till att vi kommer närmare varandra och till en fredlig värld. Därmed är det här någonting väldigt positivt för framtiden. En ökad rörlighet kan också bidra till att stimulera såväl utbildning och handel som andra viktiga delar i ett land, även ett väldigt fattigt land.

Fru talman! Ester Lindstedt-Staaf har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att ta bort dolda regler, så att människor vet vilka följderna kan bli när de ansöker om permanent uppehållstillstånd. Jag tolkar frågan som att den även omfattar om jag avser att verka för att underlätta möjligheterna för människor att erhålla visering för besök hos släktingar i Sverige. Jag ska inledningsvis klargöra några definitioner angående viseringar. Med visering avses tillstånd att resa in i och vistas i Sverige under viss tid. En visering kan närmast liknas vid ett tidsbegränsat tillstånd som meddelas för att möjliggöra ett kortare besök i Sverige. Visering kan ges för rena turistbesök och för besök hos släktingar eller för arbete i Sverige. Det övergripande målet måste vara att medge en så stor frihet för rörelser över gränserna som möjligt. Mot önskemålet om fri rörlighet måste dock ställas behovet av att upprätthålla den reglerade invandringen. Migrationsverket ska verkets styrelse besluta om riktlinjer för beslut i ärenden om visering. Migrationsverket ska vidare hålla utlandsmyndigheterna underrättade om de riktlinjer som styrelsen fastställer och den praxis som verket tillämpar i viseringsärenden. 1987 att det i princip är sökanden själv som får göra troligt att syftet med resan till Sverige är ett besök och ingenting annat. Verkets styrelse har så sent som 1997 slagit fast denna praxis. Utgångspunkten är att viseringsansökningar ska prövas i en positiv anda och inte onödigtvis hindra utlänningar att besöka Sverige. Det är också viktigt att betona att samtliga ansökningar prövas på sina egna meriter. Som exempel på de olika omständigheter som våra myndigheter har att bedöma kan jag ange den förankring sökanden har till hemlandet och tidigare besök i Sverige samt anknytning till Sverige i förhållande till hemlandet. Det är ytterligare faktorer som påverkar utgången. Sådana faktorer vägs sedan, i det enskilda fallet, mot hur angeläget besöket bedöms vara. Jag vill även klargöra att Migrationsverket tillämpar den praxis som styrelsen fastställt, samtidigt som varje enskilt ärende till sist avgörs på grund av en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet. En viseringsansökan ska inte bifallas om det framkommit uppgifter om att syftet med ansökan egentligen är bosättning i Sverige. Migrationsverket ska således göra en bedömning av om det finns risk för att den sökande, på grund av personliga eller andra förhållanden, inte återvänder till hemlandet. För länder där "avhoppen" erfarenhetsmässigt är många och där återtagande av icke skyddsbehövande möter problem gör Migrationsverket en mer restriktiv bedömning än för andra länder. Att en person ansökt om permanent uppehållstillstånd och fått avslag vägs naturligtvis in i en sådan bedömning. Om sedan dess en viss tid förflutit och om personen gör troligt att han eller hon inte längre har för avsikt att bosätta sig i Sverige utan endast vill besöka sina anhöriga, då finns förutsättningar för att bevilja en visering. I de riktlinjer som Migrationsverkets styrelse nyligen antagit anges att om det i ärendet finns mycket ömmande och starka humanitära skäl så kan visum ges även om risken för avhopp är mycket stor. Jag vill även, för att ge diskussionen rätt proportioner, tala om att svenska myndigheter årligen avgör ungefär 250 000 viseringsärenden, varav 220 000 avgörs av utlandsmyndigheterna. Sammanlagt avslås ungefär 20 000 ansökningar. Av alla viseringssökande beviljas alltså omkring 90 % visering. Tidigare beviljades omkring 85 % av alla viseringsansökningar. Att andelen beviljade ansökningar nu ökat till omkring 90 % anser jag tala för att den svenska politiken är generös sett mot bakgrund av de i många fall svåra bedömningar som görs av myndigheterna. Som svar på Ester Lindstedt-Staafs direkta fråga vill jag avslutningsvis meddela att det inte finns några dolda regler. Migrationsverkets styrelses riktlinjer är offentliga. Vad avser människors möjlighet att få visering för besök hos anhöriga i Sverige behandlas denna fråga för närvarande i den parlamentariska anhörigkommittén. Kommitténs förslag i denna del kommer att lämnas senast den 1 juni i år.
Fru talman! Jag vill tacka bistånds och migrationsministern för svaret. Interpellationen beror på att jag har fått ta del av invandrade nya svenska medborgares erfarenheter. De har invandrat från länder utanför EU, och deras föräldrar är kvar i det land de invandrat ifrån. Två typer av förlopp har jag beskrivit i min interpellation. Det ena är att barn har invandrat i Sverige och bildat familj, har jobb och i vissa fall också blivit svenska medborgare. Inga syskon finns kvar i hemlandet, medan en förälder eller båda är kvar där. Barnen vill ge föräldrarna det bästa de kan tänka sig. De vill låta föräldrarna bo hos sig oavsett om de gamla får pension eller inte, det är inte det som är det väsentliga. Men ansökan om permanent uppehållstillstånd avslås. Barnen tar då till det näst bästa. De vill visa sitt nya land, sin släkt och sin nya familj. De vill ha hit de gamla på besök. Då blir det avslag på visumansökan med hänvisning till det tidigare avslaget på permanent uppehållstillstånd. I de fall som jag varit i kontakt med har det varit så att några andra omständigheter inte har förelegat som de själva kunnat tolka som orsak till avslaget. Den andra typen är anhöriga som många gånger har fått visum för besök hos släkt i Sverige. I vissa länder är en visumansökan en mycket tidskrävande process. Det medför att dessa anhöriga ständigt har en ansökan på gång för att kunna besöka släkt i Sverige, och en del besöker på grund av goda ekonomiska omständigheter Sverige en och två gånger per år. I ett fall uppmanade svenska ambassaden i det landet familjen att söka permanent uppehållstillstånd för de anhöriga. Det blev avslag. När man sedan som förut ansökte om besöksvisum blev det avslag med hänvisning till avslaget för begäran om permanent uppehållstillstånd. Man kunde alltså inte ens längre besöka som förut. I inget av de fall som jag nu refererar till hade man en aning om att en avslagen ansökan om permanent uppehållstillstånd skulle få den här effekten. En avslagen visumansökan kan t.o.m. träffa hårdare. De jag har haft kontakt med skulle ha avstått från denna ansökan om permanent uppehållstillstånd för den äldre generationen om de vetat att ett avslag på ansökan även medförde avslag på efterföljande visumansökan. Det här kallar jag en dold rättsregel. Det är inte värdigt en rättsstat att ha dolda rättsregler. Det har också kommit till min kännedom att den här regeln, som ministern inte vill kännas vid enligt svaret, särskilt gäller vissa länder, bl.a. Thailand, men även flera andra länder som jag inte vill ta upp här för att man inte ska kunna identifiera dem jag har varit i kontakt med. I en rättsstat ska full öppenhet råda. Man ska veta när man exempelvis ansöker om ett anhörigvisum att ett föregående på ansökan om permanent uppehållstillstånd leder till avslag även på visumansökan, särskilt om man kommer från vissa länder. Man kan ha den regeln, men då ska de som söker veta om att den risken finns och att den kan vara väldigt stor från vissa länder. De bör också veta vilka länder det anses gälla. Vi talar varmt för ett mångkulturellt samhälle, men samtidigt förnekar vi familjesamband som ett kulturuttryck. Vår västerländska kultur bygger på individen, medan de flesta andra kulturer bygger på familjen eller andra grupper.
Fru talman! Det här är en väldigt angelägen fråga att diskutera, hur man ska kunna upprätthålla goda kontakter med sin släkt och sina nära anhöriga när man bor i olika länder. Det som vi kan se bara från statistiken är att vi har ett väldigt högt antal beviljade visumansökningar till Sverige och att de dessutom har ökat. Det tycker jag ändå att vi ska ta som ett tecken på vilken vikt vi ändå lägger i det svenska samhället vid att vi ska kunna ha en öppenhet och en god möjlighet att hålla kontakt med varandra, oavsett om vi bor i olika länder. Till de mer konkreta frågorna om vad som kan hända när man kommer ifrån ett land där det finns erfarenhet av att det är väldigt många som stannar här och gör ett s.k. avhopp. Myndigheterna kan naturligtvis inte blunda för att det finns några sådana länder. Erfarenheterna visar att det är förhållandevis många som bestämmer för att inte återvända. Samtidigt visar Migrationsverkets riktlinjer att om man kan göra det troligt att det här är ett besök är det uppenbart så att man kan få ett visum även om man kommer från ett land med många s.k. avhopp och om man kan visa på att man har väldigt starka humanitära skäl för att besöka släkt och vänner i Sverige. Regeringen har uppmärksammat hela frågan om kontakter med anhöriga och möjligheter för anhöriga att komma hit permanent eller på besök genom den parlamentariska kommitté som nu arbetar. Jag ser fram emot att få i första hand ta emot kommitténs delbetänkande när det gäller just visumfrågorna.
Fru talman! Tack, ministern. Samma vecka som jag lämnade in min interpellation läste jag i Från Riksdag & Departement att regeringen hade tillsatt en parlamentarisk kommitté som skulle utreda anhöriginvandringen. Referatet i tidningen gjorde mig inte så optimistisk, men samma dag fick jag höra kommitténs ordförande i TV säga att skärpningen för policyn för anhöriginvandringen 1996 blev för skarp. Det tolkar jag som att regeringen insett att en betydligt generösare policy behövs när det gäller anhöriga, framför allt föräldrar. Vi har ett högt antal beviljade visumansökningar. Det är bra, men det är egentligen inte det frågan gäller. Oavsett om det är många som beviljas eller oavsett om det är många som söker ska man veta när man söker att detta inträffar om man söker om permanent uppehållstillstånd, att det kommer att tolkas till ens nackdel. Det kommer att tolkas som att jag avser att stanna om jag sedan kommer med en ansökan om ett besöksvisum. Orsaken till detta är väl egentligen vår tillämpning av lagstiftningen. Jag får ofta intrycket att man vid lagtillämpningen utgår ifrån att alla är skurkar bara de får tillfälle. Hur ska man annars tolka bedömningen av visumansökningar som ministern hänvisar till? De människor som jag har varit i kontakt med har ingen önskan att tricksa. De tar inte hit anhöriga som sedan stannar fastän de säger att de bara är här på besök. Det är laglydiga människor som är måna om att uppfylla sina förpliktelser. De vill lyda lagen. De har ingen som helst önskan att göra något olagligt. Så långt jag vet när det gäller de föräldrar som jag har varit i kontakt med har det inte gjorts någon annan undersökning om dessa personers trovärdighet än att man har vägt samman dessa omständigheter att en tidigare ansökan hade inlämnats om permanent uppehållstillstånd, vilken har avslagits, och att de kommer från vissa länder. Jag har givetvis inte tillgång till Migrationsverkets akter, men det är så långt som vi har kunnat förstå saken. I ett fall rör det sig t.o.m. om barn som är en framgångsrik företagare i det här landet med goda ekonomiska möjligheter. Föräldrarna var professorer i sitt hemland och ansedda som framstående personer. Jag önskar att vi hade den anda som man har i Kanada. Jag blir fascinerad när jag läser Kanadas migrationsverks hemsida. Det står välkommen överallt. Så räknas det upp en mängd olika människogrupper inklusive anhöriga till invandrare. Det står: Välkommen till oss! Vi behöver dig! Man har t.o.m. sponsrat invandring till Kanada för att underlätta detta. Nu ska jag inte ta upp det ämnet. Jag hade tänkt att framställa en ytterligare interpellation, men det avstår jag ifrån eftersom regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté för utredning av anhöriginvandring. Jag förutsätter att det kommer att bli lättare för föräldrar att få stanna. Så har jag tolkat regeringens anda, och det gläder mig. Detta är vad de här människorna har erfarit. Jag hoppas också att Migrationsverket tills vidare kan inta en generösare attityd i dessa ärenden eftersom det antagligen kommer att ske en uppluckring.
Fru talman! Jag studsar till lite. Det är naturligtvis inte så att alla är skurkar. Tvärtom är det 90 % som får bifall på sin visumansökan.

Samtidigt går det inte vid bedömningen att helt bortse ifrån - det kan jag förstå - att människor i vissa fall tidigare har manifesterat att de egentligen har velat bosätta sig i Sverige. Men det som är viktigt i dag är att det förs en diskussion om ökad rörlighet och att man ska göra det möjligt för fler att komma hit. Jag tycker att det är en väldigt positiv diskussion som naturligtvis ligger bakom regeringens beslut om en utvärdering av de förändringar som genomfördes den 1 januari 1997 i utlänningslagen när det gällde anhörigas möjligheter att komma till Sverige och återförenas med sina anhöriga här. Det tillsattes en kommitté förra året som har jobbat med detta ett tag. Jag vet att även Kristdemokraterna har en ledamot med i denna kommitté. Som sagt, jag väntar på att få ta del av resultatet av kommitténs arbete. Kommittén har flera uppgifter, men den ska bl.a. göra en utvärdering av förändringarna i lagstiftningen och komma med eventuella förslag. Kommittén ska också se över frågan om visum.
Fru talman! Tack, ministern! Jag är glad över att denna kommitté har tillsatts. Men det är ett lite knepigt resonemang att den sökande ska göra det troligt att vistelsen gäller ett besök. Jag förstår inte hur man ska kunna göra det. Man befinner sig ju i underläge. Det är nästintill omöjligt att kunna bevisa detta. Jag talade tidigare om ett par professorer. De hade kanske kunnat bevisa att det gällde ett besök, men i många fall handlar det om det som både ministern och jag skulle kalla för både svaga och utsatta människor som har svårt att komma till tals. Att de skulle kunna göra det troligt att det rör sig om ett besök låter osannolikt. Men jag gläder mig åt att det kommer att ske en förändring.
Fru talman! Jag vill ändå understryka att i varje enskilt ärende som gäller visum gör Migrationsverket en samlad bedömning där man väger in en rad olika faktorer. Och det gör man naturligtvis för att kunna garantera att man när det gäller varje person som söker visum ska se till alla detaljer innan beslutet fattas.

Inger Lundberg har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att Sverige, EU och andra internationella organisationer medverkar till att bevara kulturarvet i sydöstra Turkiet. Jag delar Inger Lundbergs oro över situationen för de syrisk-ortodoxa och assyriskt kristna i Turkiet. Med på den resa till Diyarbakir som riksdagsledamöterna Carina Hägg och Yilmaz Kerimo gjorde i december förra året var även generalkonsul Sture Theolin. Samtal fördes vid detta tillfälle med lokala myndigheter, politiker och företrädare för de syriskortodoxa församlingarna. Anledningen till besöket var att rättegången mot prästen Yusuf Akbulut skulle inledas. Även vid nästa rättegångstillfälle den 22 februari i år närvarade generalkonsul Theolin. Förra året besökte generalkonsuln också den syriskortodoxe biskopen i Midyat och flera kloster i sydöstra Turkiet för att markera att Sverige nära följer situationen för de syrisk-ortodoxa och assyriskt kristna i De assyriskt kristna och de syrisk-ortodoxa, liksom andra religiösa minoriteter, ska givetvis ha möjlighet att utöva sin religion och få kunskap om sin historia och sina traditioner var de än bor. Dessa grundläggande principer slås fast i en rad internationella instrument som behandlar nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter, bl.a. FN:s deklaration om nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter från 1992. Kulturarvet är en viktig faktor när det gäller en hållbar och demokratisk samhällsutveckling och som utgångspunkt för ömsesidig respekt och förståelse mellan människor. För bl.a. religiösa grupper är det av stor betydelse med lokaler - byggnader - som kan fungera som mötesplatser där de kan etablera och bedriva sin verksamhet. Det är riktigt att det finns problem vad gäller möjligheten för de syrisk-ortodoxa och assyriskt kristna att underhålla och renovera sina fastigheter, även om vissa förbättringar enligt min bedömning skett på senare tid vilket också noteras av EU kommissionen i översynsrapporten för år 2000. Där konstateras att myndigheterna i december 1999 utfärdade ett cirkulär enligt vilket man inte längre skulle behöva tillstånd för att renovera välgörenhetsinstitutioner och religiösa byggnader. Fortfarande får vi dock rapporter om administrativa och praktiska problem. En svårighet är att de syrianer/assyrier som lämnade Turkiet på 1970-talet har problem att hävda äganderätt till sina fastigheter. Upprättandet av ett väl fungerande fastighetsregister, som ännu i stora delar saknas, är därför viktigt för rättssäkerheten. Det är viktigt att den turkiska regeringen fortsätter arbetet med att underlätta för de syrisk-ortodoxa och assyriskt kristna att utöva sin tro och bevara sina byggnader. I detta sammanhang är det intressant att notera att EU-kommissionens förslag till partnerskap för Turkiet innehåller en rad krav som kan förbättra situationen för religiösa minoriteter, inte minst i sydöstra Turkiet. Det rör bl.a. krav på ekonomisk och social utveckling av sydöstra Turkiet, större möjligheter att åtnjuta religionsfrihet, ratificering av FN-konventioner, avskaffande av undantagstillståndet i sydöstra Turkiet och avskaffandet av legala hinder mot utnyttjande av kulturella rättigheter. EU kommer att bidra finansiellt till Turkiets arbete med att uppfylla dessa och andra krav som ställs för att Turkiet ska uppfylla Köpenhamnskriterierna. Regeringen kommer fortsatt, såväl inom EU som vid bilaterala kontakter och genom direkt stöd till organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, att verka för att Turkiet ska vidta kraftfulla åtgärder för att förbättra minoriteternas ställning i enlighet med internationella åtaganden. Detta arbete kommer att skapa större möjligheter för de syrisk-ortodoxa och assyriskt kristna att bevara sitt kulturarv.
Fru talman! Jag vill tacka ministern för svaret, och jag vill tacka för det starka engagemang som regeringen visar för de mänskliga rättigheterna för assyrier, syrianer och andra minoriteter i sydöstra Turkiet. Ministerns tydliga budskap om just krav på Turkiet när det gäller förhållandena för minoriteterna är oerhört viktiga. Jag är också stolt över det engagemang som regeringen visat när det gäller rättegången mot den syrianske prästen Yusuf Akbulut i Diyarbakir. Det känns tryggt att den svenska regeringen inte kommer att ge upp bevakningen av rättegången. Det är avgörande för att assyrier/syrianer ska känna att deras mänskliga rättigheter bevakas både av EU och av världssamfundet, men säkert också för Turkiet. Det finns engagemang för att stärka demokratin i stora delar av Turkiet. Det behövs stöd så att Turkiet kan utvecklas fullt ut till ett demokratiskt land med respekt för mänskliga rättigheter. Det är viktigt för assyrier syriansk bakgrund. De är en del av vår framtid. I EU är de runt 300 000. Det har varit en dramatisk förändring under 1900 talet. Folkmorden under det osmanska riket utplånade hundratusentals assyrier/syrianer. Stora folkvandringar har skett under de senaste årtiondena. Nu är det bara 2 000-3 000 assyrier syrianer och caldeer har byggt upp genom århundradena. Min kollegor Carina Hägg och Yilmaz Kerimo kan säkert berätta mer om deras insatser och ge exempel från Diyarbakir och Sankta Maria kyrka. De människor som nu lever i sydöstra Turkiet behöver stöd. Det handlar om kontakter med den turkiska regeringen, men också om att engagera hela världssamfundet. Kulturarvet betyder oerhört mycket för de assyrier/syrianer som lever i vårt land. De växer upp i vårt Sverige. Många av dem kommer att göra sitt livsverk här. De kommer säkert att lära känna både sill, snus och skidåkning, men de har rätt till sina rötter. Kulturarvet, fru talman, är också en del av vårt arv, vare sig det handlar om det kristna, det muslimska eller det buddistiska arvet från människans gemensamma förfäder. Vi har i dagarna fått se dramatiska bilder av hur galningar föröder mänsklighetens gemensamma kulturarv i Afghanistan. I sydöstra Turkiet handlar det inte om galningar som bombar. Men det handlar om årtionden av förstörelse, om ockupation, ointresse och motarbetande av dem som har försökt att bevara kulturarvet. Det handlar om kyrkor och kloster som är mer än 1 500 år gamla som stängts och som det inte finns resurser för att rusta. Det handlar om fantastiska kloster som övergetts, används som djurstallar eller äventyras på andra sätt. Där, men också i sydöstra Turkiet, måste världssamfundet engageras. De få människor med assyrisk/syriansk bakgrund som nu lever i sydöstra Turkiet klarar sig inte själva. De har inga pengar, de är inte tillräckligt många och de är inte tillräckligt starka. Det som jag saknar i svaret är en lite tydligare beskrivning av vad Sverige, EU och Unesco kan göra konkret och handfast för att bevara ett kulturarv som berör oss alla. Och det är bråttom.
Fru talman, statsrådet Klingvall! Jag vill börja med att tacka för ett väldigt bra och utförligt svar. Det ger goda förhoppningar om att vi ska kunna arbeta vidare med de här frågorna på ett konstruktivt sätt. Just det här halvåret känns det extra viktigt att Sverige tar det ansvar som Maj-Inger Klingvalls svar vill visa på, därför att vi är ordförande i EU. Ordförandeskapet gör ju att vi har ett huvudansvar för frågorna gentemot Turkiet. Vi vet att Turkiet tillhör de länder som har ansökt om medlemskap i EU. Men vi vet också att några konkreta förhandlingar inte har påbörjats därför att man har en del brister som jag tror att man är angelägen om från Turkiets sida att komma till rätta med. Då gäller det att vi hjälps åt så att det sker på ett så positivt sätt som möjligt. Vi kan ju inte göra avkall på de grundläggande kraven som vi ställer. Vi kan inte göra avkall på Köpenhamnskriterierna t.ex. Jag ska ge inblick i en annan del av den kulturhistoriska verkligheten. Vi har talat om handskrifter, och i en del syrisk-ortodoxa kyrkor som jag har varit i kontakt med och besökt använder man sig av en bibel som benämns Peshitta. Vi har t.ex. kunnat ta del av innehållet i två mycket gamla handskrivna och illustrerade oerhört vackra biblar. Dessa vackra biblar borde ges möjlighet att förvaras på ett sådant sätt att de säkras åt eftervärlden. Dessa gamla biblar såväl som de som är tryckta på nyare tid benämns Peshitta. Det har lett till att de här biblarna är mindre kända än de som vi vanligtvis använder inom den lutheranska kyrkan. Men de är ändå kända även bland våra bibelkunniga. Enligt den svenska bibelöversättaren i Svenska bibelsällskapet, Kjell Hognesius, är Peshittan en bibelöversättning av det gamla och det nya testamentet till syriska. Förmodligen gjordes översättningen omkring 100-200 e. Kr. Det gamla testamentet var skrivet på hebreiska och det nya på grekiska. Själva kanske vi inte hade valt att använda ordet syriska utan ordet arameiska för att beteckna det språk som används i bibeln Peshitta, som är en sammansmältning av det gamla testamentet på hebreiska och det nya testamentet på grekiska. Peshittabibeln spelar tillsammans med två andra bibelöversättningar, Septuaginta och Vulgata, en stor roll vid vår nya bibelöversättning. Det finns skillnader mellan olika bibelvarianter beroende på när, av vem och var de har översatts. Bibelkommissionen har funnit ställen där översättningar till syriska i Peshitta inte helt överensstämt med den ursprungliga texten. Kommissionen har studerat och använt sig av Peshitta, Septuaginta och Vulgata under översättningsarbetet. Att jag känner att det är aktuellt att också här lyfta fram detta är för att Bibelkommissionen den 27 februari i år lämnade över sitt slutbetänkande till Kulturdepartementet. I betänkandets uppslagsdel nämns bibelformen Peshitta. Det här är också en del av arbetet med att bevara det gamla språket, som numera kallas syriac i vardagstal men som i skriftspråk även benämns arameiska - det språk som en gång Jesus talade. Man använder fortfarande samma alfabet när man skriver och talar det här språket. När det gäller de handskrifter i form av biblar som vi har mött vill jag understryka att det finns väldigt många olika delar av det assyrisk/syrianska kulturarvet som är en del av allas vårt kulturarv.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Inger Lundberg, som har väckt interpellationen. Jag vill även tacka biståndsministern för ett mycket bra svar. Många gånger när man talar om det assyrisk syrianska folket är en etnisk folkgrupp som har ett eget språk, en egen kultur och en egen historia. Liksom många andra folk är det assyrisk/syriskanska folkets kristna tillhörighet inte bara knuten till en kyrka eller religiös enhet, utan det assyriska folket liksom vi här i Sverige tillhör många olika kyrkor och religiösa riktningar. Men dessa människor kallar sig ett kristet folk och vill bli respekterade som ett folk med rätt till folkrätt. Det assyrisk/syrianska folket anser sig också vara ett fredligt folk och vill leva i fred sida vid sida med sina medmänniskor i de länder där de bor. Det kanske är på grund av att de inte använder våld för att göra sig hörda som deras röster inte heller blir så tydliga och starka. Jag är glad att ministern framhåller att kulturarvet är en viktig faktor när det gäller en hållbar och demokratisk samhällsutveckling och som utgångspunkt för ömsesidig respekt och förståelse mellan människor. Det är bra att ministern uppmärksammar frågan om religionsfrihet och verksamheten i kyrkor och kloster. Det är många gamla kloster och gamla kyrkor som riskerar att förödas på någon generation om man inte är mycket tydlig från världssamfundet och kanske också går in med särskilda pengar. Här finns bl.a. ovärderliga kulturskatter som det skulle vara väldigt bra om Sverige hjälpte till att bevara för världskulturarvets skull. Som nämndes tidigare har jag och kollegan Carina Hägg varit i Turkiet för att närvara vid en rättegång som handlade om yttrandefrihet. Där fick vi återigen information om att de assyrier/syrianer som är kvar i sydöstra Turkiet inte får renovera de kyrkor som håller på att falla. Något tillstånd får de inte - detta trots att de själva med egna knappa resurser försöker reparera det som sönderfaller. I S:t Gabriel-klostret i Midiyat har man på egen hand försökt att reparera, men man blev stoppad halvvägs av myndigheterna. Sverige bör agera med kraft i sina kontakter med Turkiet för att kunna vårda det värdefulla kulturarvet. Sverige bör även avsätta biståndsmedel för att kunna vårda dessa värdefulla byggnader.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka biståndsministern för svaret. Jag vill också tacka Inger Lundberg för att hon har tagit upp frågan om det assyrisk/syrianska kulturarvet. Precis som Inger Lundberg säger i sin interpellation har den frågan behandlats i olika sammanhang här i riksdagen, bl.a. i en kristdemokratisk motion så sent som under den allmänna motionstiden i höstas. För ett par år sedan uppvaktade också Svenska kommittén för assyrier - SKA - dåvarande utrikesminister Lena Hjelm-Wallén för att bl.a. diskutera assyrier/syrianernas svåra situation. Vi föreslog då, liksom SKA, kristdemokrater, socialdemokrater och andra har framfört i många sammanhang, att assyriernas svåra situation måste belysas bl.a. genom att frågan kommer upp på FN:s dagordning. Vi pekade också på att det assyriska kulturarvet har en omistlig kyrkopolitisk och kulturhistorisk betydelse för hela världen. Det talas i dag mycket om det kulturarv som håller på att med våld förstöras av talibanerna i Afghanistan. Jag tänker på de urgamla stora buddhastatyerna. Hela världen förfasar sig över vad som händer med dem. Delegater från FN-organet Unesco har som det verkar trots ivriga övertalningsförsök inte lyckats stoppa förödelsen. Jag var nere på Balkan för några dagar sedan och där var man också skärrad över förödelsen av kulturarvet i Afghanistan. De om några vet vad det handlar om, eftersom de med egna ögon har sett hur kulturella byggnader och andra kulturella värden förstörts för all framtid. De kulturella värdena betyder oerhört mycket för både länder och folk. Min minnesbild av samtalet med Lena Hjelm Wallén är att hon bl.a. sade att ett sätt att fästa FN:s och världens ögon på assyrier/syrianernas situation skulle kunna vara att just Unesco tog sig an frågan om det assyriska kulturella arvet i Turkiet. Hon sade att hon skulle försöka arbeta för den saken. Genom att lyfta fram kulturarvet skulle man också lyfta fram assyrier/syrianernas hela situation. Jag var beredd då, och jag är det fortfarande, att hålla med om det. Nu har det gått några år. Vid mera informella tillfällen har jag tagit upp denna fråga med Lena Hjelm Wallén och frågat hur det går med den. Vice statsministern har då pekat på att ansvaret för den frågan nu är utrikesminister Anna Lindhs. Jag har frågat henne också, men ingenting tycks såvitt jag vet hända. Nu står mitt hopp till biståndsministern. Jag har fått den uppfattningen att assyrier/syrianerna inte är en prioriterad grupp, och då naturligtvis inte heller deras kulturarv. Men jag anser att deras kulturarv är kristenhetens och världens kulturarv. Jag understöder helt Inger Lundbergs interpellation i den frågan. Jag hoppas att och undrar om frågan om assyrier/syrianernas kulturarv nu är så pass mogen att tiden kan vara inne att lyfta fram den, sätta strålkastarljuset på den och föra upp den till Unesco för vidarebefordran till FN:s stora dagordning. Jag har inte den kunskapen att jag ur kulturell synpunkt kan gradera några monument i världen, men jag anser att det kristna kulturarvet i Turkiet måste bevaras. Här har vi alla ett ansvar - inte bara assyrier/syrianerna, som med sina liv kämpar för rättigheten att både existera och utöva sin kristna tro och för ett erkännande som ett ursprungsfolk i Mellanöstern.

Fru talman! Det är en väldigt viktig fråga som Inger Lundberg tar upp i sin interpellation. Jag tycker att svaret är bra. Carina Hägg berörde det oerhört värdefulla och gamla kulturarv som finns här. Jag har själv suttit med i Bibelkommissionen de senaste 16 åren, och jag kan intyga att det är väldigt värdefullt att man känner till det arameiska språket. En del av vårt gamla testamente är faktiskt skrivet på arameiska och inte bara på hebreiska. Men det gäller också människor som lever och verkar i dag. Innan folkspillran försvinner från arenan måste vi se till att så inte sker. För några år sedan besökte jag själv Turkiet med en riksdagsdelegation. Vi var framför allt i Diyarbakir och i sydöstra Turkiet. Det är klart att man blir beklämd när man träffar många människor och många grupper som har det svårt. Då tänker jag inte bara ekonomiskt utan framför allt på mänskliga rättigheter, som sitter väldigt trångt i detta område i Turkiet. Då är frågan vad Sverige kan göra. Vi har två arenor. EU - den europeiska unionen - är en, där Turkiet knackar på dörren. Vi har också möjligheter att agera bilateralt mellan Sverige och Turkiet. Det är som Margareta Viklund säger: Det måste hända någonting, för snart kan det vara för sent. Jag ska, fru talman, inte förlänga debatten utan bara säga att ett mått på ett demokratiskt styre i ett land är hur man behandlar sina minoriteter. Det gäller inte minst religiösa minoriteter. Vi tycker i Sverige i dag dessbättre att det är självklart att olika religionsutövare ska få utöva sin religion fritt. Vi tycker att muslimer ska få bygga moskéer i Sverige, och jag understöder det varmt. Men då måste vi också kunna kräva att kristna människor, t.ex. i sydöstra Turkiet, ska få utöva sin religion och att man också ska få behålla sina kyrkolokaler och kunna reparera och laga dem när så behövs och att man ska få utöva sin religion och inte förtryckas eller på något vis hindras i sin religionsutövning. Där har Sverige fortfarande en mycket viktig roll att spela.
Fru talman! Tack för många intressanta inlägg i en angelägen debatt! Låt mig börja med att säga att grundläggande kanske ändå är det arbete som nu pågår i samband med den dialog som rör att Turkiet ska uppfylla de politiska Köpenhamnskriterier som handlar både om respekt för minoriteter, fungerande rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter generellt. Det är de krav som vi ställer innan förhandlingar om medlemskap kan inledas. Jag tror också att syrianerna och assyrierna har väldigt mycket att vinna på att Turkiet uppfyller dessa krav. Vi har varit medvetna om situationen för syrianer och assyrier under förhållandevis lång tid i Sverige, inte minst därför att många som vi har gett skydd här i Sverige finns här hos oss.

Jag tror att Unesco kan spela en stor roll i detta sammanhang och att man i Unesco likaväl som man följer situationen för kulturarvet på andra ställen i världen kan rikta uppmärksamheten på dessa befolkningsgrupper i Turkiet. Men det är ingenting som jag kan ålägga Unesco, utan det är en förhoppning som jag uttrycker i och med detta. När det sedan gäller vårt eget svenska bistånd och våra möjligheter så kan Sida naturligtvis ge ett visst bistånd för att bevara kulturarv och göra det i samarbete med svenska frivilligorganisationer som kanske också hittar bra samarbetspartner. Nu talar jag generellt när det gäller partnerlandet. Så den möjligheten finns naturligtvis. Det handlar ju om att skriva projektansökningar och motivera vad det är man vill åstadkomma med dessa biståndsmedel. Jag vill också nämna det som vi nu är på gång att göra, nämligen den utökade verksamheten i Istanbul, i linje med det förslag som vår tidigare minister och kommissionär Anita Gradin har lämnat. Det tror jag också kan få en effekt när det gäller de frågor som Inger Lundberg reser i sin interpellation. Verksamheten i Istanbul ska ju stimulera svensk-turkiska samhällskontakter och främja Turkiets EU-anpassning men kan ju också få bli en sorts experimentverkstad för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och få spela en sådan roll.
Fru talman!

När man kommer i vår ålder, fru talman, då blir man rätt så duktig på att bedöma karlar. Och man hade ändå en känsla av att den turkiska staten inte är stolt över den rättegång som nu pågår. Det gäller ju ändå att försöka stödja de vägar till förändring som nu är på gång i Turkiet. Det är viktigt att veta att det också händer väldigt mycket positivt i Turkiet i dag. Men det som sker mot de assyrisk/syrianska grupperna i stora delar av landet är oacceptabelt. Och det är oacceptabelt att kulturarvet föröds. Jag tror också att frågorna om rättsläget är mycket viktiga. Jag var vid FN för en tid sedan och fick klart för mig hur oerhört viktigt det är att fastighetsregister fungerar, att det finns fungerande system och att de legala strukturerna respekteras. Och där måste vi vara tydliga gentemot Turkiet, och där kanske Turkiet också behöver stöd. Jag har också förstått att det är på olika sätt i olika delar av Turkiet. Jag vill ändå uppehålla mig lite ytterligare vid frågan om vad vi väldigt handfast och praktiskt kan göra när det gäller detta kulturarv. Jag hoppas att den turkiska staten kan hjälpa till, men jag tror att det faktiskt också behövs rena pengar och insatser från världssamfundet. Om jag uppfattade ministerns uttalande om Unesco rätt så handlar det om ett löfte om att regeringen går vidare gentemot Unesco. Jag hoppas också att Sida förstår att det finns ett väldigt starkt engagemang i riksdagen när vi riksdagsledamöter från flera partier tydligt engagerar oss i frågan och att det kan finnas skäl kanske för Riksantikvarieämbetet och andra att också biträda och stötta de frivilliggrupper som går in. Jag tror att det handlar om dokumentation. Jag tror också att det handlar om forskningsinsatser. Det är inte en lika känd del av det kristna kulturarvet som den västerländska kristenheten. Men det handlar också om handfasta insatser, om att faktiskt gå in och rusta, och sådant kostar pengar. Det handlar säkert också om insatser för många fattiga kurder och andra grupper som ockuperat delar av anläggningarna. Det är inte enkelt när det har gått lång tid och förhållandena förändras. Jag är också glad över att man tar i frågan om egendomen för ett antal individer och grupper som har haft tillgångar i detta område och som de har varit tvungna att lämna. Det har varit väldigt tydligt när det gäller förändringarna i Östtyskland och Tyskland. Det finns egentligen inget skäl att se annorlunda på de grupper som har haft egendom i sydöstra Turkiet. Jag inser mycket väl att detta inte är enkelt. Men om man ska respektera mänskliga rättigheter så handlar det också om ting som äganderätt.

Fru talman! Vi diskuterar här vad Sverige kan göra. Vi är överens om att det är ett stort problem och om att något måste göras innan det är för sent. Jag nämnde i mitt första inlägg bilateralt samarbete mellan Sverige och Turkiet. EU spelar ju en väldigt viktig roll, och där är Sverige ordförande under detta halvår. Det har också nämnts Förenta nationerna och Unesco, som ju värnar om kulturarvet. Det är också viktig att vi finns på plats i Turkiet och att vi har kvar generalkonsulatet i Istanbul. Om jag har förstått rätt har man tagit tillbaka förslaget att lägga ned generalkonsulatet i Istanbul. Det är viktigt att det finns kvar just för att vi ska ha experter och folk på plats som kan bevaka situationen och följa den mycket noggrant. För egen del kommer jag också att följa utvecklingen noggrant eftersom det är en mycket viktig fråga.